Herr talman! Jag tackar för svaret på mina frågor. De synpunkter som svaret innehåller har man kunnat läsa i pressen så sent som i går. De meddelanden som företagsledningen för Statens skogsindustrier lämnat om att sågverksrörelsen i Horndal inom Avesta kommun skall läggas ned innefattar två stora frågeställningar: dels att sysselsättningen direkt raseras för 75 anställda, dels sättet på vilket informationen lämnats och samrådet skett med de anställda samt berörda samhällsinstanser, dvs. kommunoch länsmyndigheter. När sysselsättningsmöjligheterna försvinner för människor medför det en svår situation för de anställda och deras familjer då det gäller utkomst och trygghet. Det är särskilt svårt i det här fallet, eftersom man inte fått några besked från företaget om att ledningen där från början varit beredd att medverka till att skapa ny sysselsättning på orten. När därtill ett stort antal arbetstillfällen försvinner från en ort av Horndals storlek är detta något av en katastrof för hela bygden. Det får också följdverkningar som drabbar även andra områden än sysselsättningen och möjligheterna till utkomst och service. För Avesta kommun, som under många år haft stora svårigheter att behålla och vidareutveckla sysselsättningen, kommer beskedet om nedläggningen av sågverksrörelsen i Horndal som ytterligare ett negativt besked i en redan svår belägenhet. Samhället i Horndal har byggts upp kring företaget, och många av de anställda har sin miljöförankring där — en tillgång som inte utan vidare kan raseras. Som jag ser det måste sysselsättningen i Horndal tryggas. Det svar som industriministern nu lämnat innehåller inga garantier för att regeringen effektivt skall medverka i detta avseende. Man får tid på sig, säger industriministern, genom beskedet att nedläggningen inte skall bli aktuell förrän i slutet av året 1978, men i det här läget uppstår det ändå stor oro. Och för många kan bekymren bli av den storleksordningen att det är svårt för dem att finna en tröst i det svar som industriministern här har gett.
Herr talman! Frågan är naturligtvis hur långt man skall sträcka sina anspråk. Sedan de fackliga företrädarna för sågverket i Horndal jämte de kommunala representanterna uppvaktade oss i regeringen när nedläggningsförslaget blev känt har vi gjort vad vi har kunnat för att i samråd med ASSI söka en lösning som är mer tilltalande. Det går inte att undvika att se strukturproblemet precis sådant som det är. Däremot har vi haft anledning att undersöka förutsättningarna för att få ett rimligt tidsrum. Nu är det alltså fråga om att skjuta upp nedläggningen tre år. Under denna tid kommer ingen att permitteras, och alla ansträngningar kommer att göras för att skapa ersättningssysselsättning. Här kopplas alltså två departement in tillsammans med Statsföretag, kommunala representanter, företaget och de anställda. Herr Boo har rätt långtgående anspråk när han tycker att detta inte är någonting av ett besked.
Herr talman! Min kritik gäller i första hand det sätt på vilket beskedet lämnades i första omgången. Enligt uppgift gick den 9 september ett telefonmeddelande från Statens skogsindustrier till en arbetstagarrepresentant i Horndal om att han till dagen därpå kl. 11 skulle inkalla arbetstagarorganisationerna och representanter för kommunoch länsmyndigheter för att besked om eventuell nedläggning skulle lämnas. Denna nedläggning skulle då ske efter tre och en halv månader. Det kan inte vara i enlighet med demokratiska principer i arbetsfrågor att man på det sättet lägger ut ett meddelande till de människor som det berör så direkt. Herr talman! Jag vill gärna säga att det besked som industriministern gav i sitt andra inlägg var mera positivt än det som han lämnade från talarstolen i själva svaret. Jag ber faktiskt att få tacka för det, och jag tar fasta på beskedet att regeringen är beredd att aktivt medverka till att trygga och vidareutveckla sysselsättningen i Horndal.

Herr talman! Herr Eriksson i Ulfsbyn har frågat när man kan förvänta sig att den särskilda beredning som skall följa planeringen av de primära rekreationsområdena kan börja sitt arbete och på vilket sätt regeringen avser att anvisa medel till de områden som har prioriterats. Riksdagen beslutade den 3 december i år om riktlinjerna för samhällets insatser för rekreation och turism. Riksdagens beslut innebär bl.a. att den beredning som det här är fråga om skall inrättas och knytas till naturvårdsverket. Jag räknar med att beredningen skall kunna inrättas så snart de praktiska frågorna lösts och att den skall kunna påbörja sitt arbete i början av år 1976. På frågan om på vilket sätt regeringen avser att anvisa medel till turistområden får jag hänvisa till riksdagsbeslutet. Av det framgår att ett av syftena med den beslutade ordningen är att genom samordning åstadkomma ett bättre utnyttjande av de betydande resurser som redan i dag står till förfogande för dessa ändamål, bl.a. arbetsmarknadsmedel och de medel som naturvårdsverket disponerar för stöd till idrottsanläggningar. Under budgetåret 1974/75 uppgick dessa medel sammanlagt till nära 110 milj.kr. I beredningens uppgifter ingår även att följa planeringen av åtgärder inom de primära rekreationsområdena.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det var tillfredsställande att höra att beredningen kan starta sitt arbete redan i början av nästa år. Denna beredning kommer att få en arbetsam och framför allt svårhanterlig uppgift, som så fort som möjligt behöver påbörjas. Det finns kommuner ute i de nu utpekade primära rekreationsområdena som redan har hunnit långt med utredningsoch planeringsarbetet. För dessa kommuner och deras kommittéer är det tillfredsställande om de nu utan onödigt dröjsmål kan presentera sina planer och i vederbörlig ordning få dem prövade hos beredningen — och om prövning och beslut inte behöver ta alltför lång tid i anspråk. När det gäller den ekonomiska sidan — hur utbyggnaden av de primära rekreationsområdena skall finansieras — finns det inte i det nyligen fattade riksdagsbeslutet förslag till kostnadsfördelning mellan stat, kommun och andra intressenter. Frågan är då på vilket sätt regeringen avser att anvisa medel till de områden som har prioriterats. Med anledning av det svar som statsrådet nu gav vill jag därför ställa en följdfråga: Kommer det att bli någon minimigräns för statsbidragsdelen till projektering och anläggningar för utbyggnad av de primära rekreationsområdena, och kommer medel att särskilt anvisas i budgetpropositionen 1976?
Herr talman! Det ankommer på beredningen att pröva de framställningar som kommer in från dessa områden från fall till fall och föreslå de bidrag som kan bli aktuella med hänsyn till hur situationen ser ut i resp. fall.

Herr talman! Herr Norrby har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta mot väntad arbetslöshet i Arvika. Som herr Norrby har framhållit i sin fråga har under senare tid några av de större företagen i Arvikaregionen fått svårigheter med avsättningen för sina produkter. Som en följd av detta har varsel lämnats om upp F.n. pågår diskussioner mellan berörda företag, de anställdas organisationer och arbetsmarknadsverket om möjligheterna att med arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel — som utbildning, stöd till lageruppbyggnad och eventuellt industribeställningar — i görligaste mån undvika permittering eller uppsägning av personal. Antalet arbetslösa ungdomar som är anmälda hos arbetsförmedlingens distriktskontor i Arvika beräknas f. n. till ca 190, varav ca 120 är kvinnor. Ett omfattande arbete pågår för att bereda dessa ungdomar arbetsmarknadsutbildning, praktikarbeten eller beredskapsarbeten. Inom den kommunala förvaltningen i Arvika planeras beredskapsarbeten för ca 65 ungdomar. Arbetena beräknas vara mellan tre och fyra månader och kunna startas efter nyår.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är det besvärliga läge som flera industrier i Arvika har kommit i. Problem med avsättningen av produkterna medför att sysselsättningen sviktar. För ett av företagen, Volvo-BM-verken, är läget sådant att man måste vidta en 20-procentig produktionsminskning under de närmaste månaderna, innebärande att ca 140 personer berörs av bortfallet. Permitteringar, omplaceringar av personal till fabriker på andra orter, ja, t.o.m. avskedanden av personal vid ett av företagen har diskuterats. Detta betyder också stora problem för alla småföretag och andra som är beroende av leveranser till de större företagen. Vad man hoppas på i detta sammanhang är ju att den här konjunktursvackan bara blir en svacka och att avsättningen av företagens produkter kommer i gång igen. Det är mot den bakgrunden jag har ställt min fråga. Det vore mycket olyckligt om det inträffade medförde att den gynnsamma utveckling som vi har haft i denna del av vårt land när det gäller industriutbyggnader nu skulle brytas och folk måste flytta hemifrån till arbetsplatser på andra orter. Det har inte bygden råd till. Vi har inte råd att förlora dessa människor, de måste beredas arbete i sin hembygd. Nu vet jag att företagen och arbetsmarknadsmyndigheterna gemensamt försöker lösa de här problemen -— jag har fått detta ytterligare bekräftat i det svar statsrådet lämnat. Man kan väl här tänka sig flera lösningar. En väg skulle jag vilja fråga statsrådet om: Är det möjligt att lägga ut statliga beställningar till de här företagen? Har den möjligheten undersökts? Jag berörde också i min fråga ungdomsarbetslösheten och konstaterade att den tyvärr är alltför stor. Det är mycket viktigt att alla åtgärder vidtas för att bereda denna grupp arbete. Jag vet att statsrådet tidigare har svarat på frågor rörande arbetslöshetssituationen för ungdomarna, varför jag inte skall ta upp den frågan i detta sammanhang. Jag vill dock säga att när det gäller Arvika kommun = Nr 43 tycker jag att kommunledningen i det avseendet har handlat ansvarsfullt Torsdagen den och snabbt då den inventerat kommunens möjligheter att bereda ung 11 december 1975 domen sysselsättning och från årsskiftet anställer ca 65 ungdomar. —— Jag hoppas att möjligheter till statsbidrag finns för detta ändamål. Men, Om åtgärder för att herr talman, jag återkommer till min fråga: Har statsrådet för avsikt öka sysselsättningsatt undersöka om det finns ytterligare möjligheter att lösa de här påtalade = möjligheterna i problemen t.ex. genom att lägga ut statliga beställningar till något av Ljusdals kommun företagen?
Herr talman! Det är naturligtvis litet svårt för mig att ha lösningar på varje företags problem i varje kommun i det här landet. De normala arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste sättas in, och här har ju riksdagen anvisat arbetsmarknadsmyndigheterna en massa medel i kampen mot arbetslösheten. Som framgick av mitt svar undersöker man även möjligheten att lägga ut industribeställningar till företagen här. Det ingår i strategin: lageruppbyggnad, ersättning till utbildning, industribeställningar, utnyttjande av investeringsfonder. Vi är ju inne i en svacka inte bara för Arvika, utan vi möter de här problemen på många andra platser, och jag utgår från att de arbetsmarknadspolitiska medel vi sätter in skall vara tillräckliga. Skulle det längre fram visa sig att vi behöver vidta ytterligare åtgärder får vi göra det. Men jag har alltså svarat att vi undersöker även möjligheterna till industribeställningar här.
Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har frågat mig - med hänsyn till det nuvarande sysselsättningsläget — om jag är villig ta initiativ till snara åtgärder för att öka sysselsättningsmöjligheterna framför allt i Ljusdals kommun — bl.a. sådana som föreslagits i Länsprogram 74 — utan att avvakta den slutliga behandlingen av regionalpolitiken i stort. Regionaloch sysselsättningspolitiken har under de senaste åren varit föremål för en omfattande genomlysning. Om ungefär en vecka presenteras sysselsättningsutredningens första delbetänkande och en rapport där arbetsmarknadsdepartementet redovisar en utvärdering av Länsplanering 1974. Betänkandena kommer att remissbehandlas, och re 203 geringen avser att samlat ta ställning till regionaloch sysselsättningspolitiken i en proposition under maj-juni 1976, Jag vill därför inte nu ta ställning till utvecklingen i enskilda län eller kommuner. Jag är dock medveten om de problem som finns på arbetsmarknaden i Ljusdal. Ansträngningar har också fortlöpande gjorts för att lösa dem. Ljusdal ligger inom det inre stödområdet. Därigenom kan de mest gynnsamma villkoren tillämpas vid företagsetableringar i syfte att skapa nya arbetstillfällen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är väl känd. Vi har några områden av Gävleborgs län som under lång tid har dragits med stora svårigheter. Det besvärligaste området är utan tvivel Ljusdals kommun. Där hade antalet arbetslösa vid senaste årsskifte ökat med 40 till 485 personer. Av dem är ca 40 96 ungdom under 25 år, och hälften är kvinnor. Och ändå är det bara en del som registreras. Många går inte till arbetsförmedlingen därför att de vet att det inte lönar sig. Det finns inga lediga platser att få. Ytterligare en siffra kan nämnas. Sedan 1970 har 1 700 personer flyttat ut från kommunen med starthjälp. Av dessa är över hälften ungdomar mellan 18 och 24 år. Detta ger en blixtbelysning av undersysselsättningen och visar vart det i framtiden kommer att leda med tanke på den ökade medelåldern i kommunens kvarvarande befolkning. Utvecklingen försvårar även kommande industriutbyggnad och lokalisering. I länsprogrammet har det sagts att stora insatser måste göras för att bygga ut arbetsmarknaden i Ljusdal, så att serviceunderlaget kan behållas på minst nuvarande nivå och kommunen kan behålla rollen som regionalt centrum i västra Hälsingland. Det är främst på tre områden som åtgärder måste sättas in: I Länsprogram 74 har vi föreslagit en rad åtgärder som nu borde prövas. Men enligt riktlinjerna skall länsprogrammet ligga till grund för den regionalpolitik som skall föras efter den 1 juli 1978, och då är programmet förlegat. Åtgärderna kommer då för sent. Därför har jag frågat arbetsmarknadsministern om han redan nu vill pröva och föreslå åtgärder, bl.a. sådana som nämnts i länsprogrammet, för att om möjligt lösa problemen i Ljusdal. Svaret är ganska negativt. Statsrådet går inte in på problemen utan vill behandla frågorna i ett sammanhang. Men i nyheterna i kväll kunde vi höra att det kanske ändå finns en åtgärd som skulle kunna prövas innan de stora regionalpolitiska besluten fattas, nämligen att bygga ett industricentrum i Ljusdal. Jag känner inte till tidsprogrammet där, det framgick inte av nyheterna, men jag förutsätter att man i sådant fall kommer att handla ganska snabbt. En annan åtgärd som jag tycker borde kunna vidtas för Ljusdals del är att bedriva försöksverksamhet. Företagarföreningen är ju under utbyggnad, och där skulle man då kunna göra extra insatser för att skapa sysselsättningstillfällen, framför allt i de mindre och medelstora företagen. Länet borde få litet extra resurser för att göra en sådan uppsökande insats. Vår landshövding Hans Hagnell har arbetat mycket med detta. Min fråga är därför: Skulle arbetsmarknadsministern vilja medverka till en sådan speciell insats från företagarföreningens sida?
Herr talman! Den omständigheten att jag med anledning av Länsprogram 74 inte i dag är beredd att ta ställning till utvecklingen i enskilda län eller kommuner innebär ju inte att verksamheten har stoppat upp. Lokaliseringsoch regionalpolitiken bedrivs i normal omfattning. Det är ingenting som hindrar att vi lokaliserar fler företag till Ljusdal. Under de år som vi har bedrivit lokaliseringspolitik har 17 företag i Ljusdal fått lokaliseringsstöd med 28,5 milj.kr. vilket har lett till en sysselsättningsökning på 440 personer. Den verksamheten är det vår avsikt att fortsätta med. Ljusdal ligger ju i det inre stödområdet, och som framgick av mitt svar kan man vid företagsetableringar påräkna det stöd som utgår i det området. Även när det gäller frågan om industricentrum ligger Ljusdal överst på listan när vi skall ta ställning till nya sådana. Detta innebär i och för sig inte att man får en mängd nya arbetstillfällen, utan centret skall ju först fyllas med företag. Vår strategi där kommer att bli att riksdagen inbjuds att fatta ett beslut, men byggandet får inte ske förrän man har fyllt åtminstone halva industricentret med företagsamhet. Vi är alltså beredda att hjälpa Ljusdal även i fortsättningen. Och det är fel att inbilla människor att det är lönlöst att gå till arbetsförmedlingen. Även om man på förmedlingen inte kan anvisa något jobb för dagen, så kan man ju ändå erbjuda utbildningsmöjligheter. Jag vill fästa uppmärksamheten på att man bl.a. har fått ett AMU-center i Ljusdal.

Herr talman! Jag vill understryka att det inte går att vänta alltför länge på sådana här insatser. Vi har hittills under det här året förlorat ungefär 200 ungdomar, som med hjälp av arbetsmarknadsmedel flyttat från Ljusdal. Om detta fortsätter blir det svårare månad för månad att t.ex. bygga upp ett industricentrum med ett antal företag. Därför är det bråttom, och som jag ser det kan vi inte vänta på att man kanske till hösten nästa år eller i början av år 1977 fattar ett regionalpolitiskt beslut, utan här måste det hända en del innan dess. Jag fick inte svar på frågan om möjligheterna att göra en speciell insats via företagarföreningen. Ungdomen är ett speciellt problem i det här sammanhanget, eftersom det är så många som flyttar ut. Skulle man inte kunna tänka sig att sysselsättningsutredningen finge i uppdrag att pröva en försöksverksamhet även här, t.ex. med en inbyggd yrkesutbildning. Vi hade för ett par veckor sedan en konferens i Bollnäs. De företagare som var samlade där sade att de var beredda att ta emot ungdomar, om myndigheterna ställde sig på den andra sidan och gav vissa bidrag. Den inbyggda yrkesutbildningen har kommit litet i skuggan, och här är det verkligen en del saker att göra. Det finns nu ett stort intresse för att lägga in praktiska linjer i yrkesutbildningen. Den tanken har framförts att man borde erbjuda ungdomarna ett praktikår. Vore inte det någonting att pröva i ett område som Ljusdal, så att man kan behålla ungdomarna till dess man får den sysselsättning man väntar på?

Herr talman! Fru Jonäng har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en ombyggnad av riksväg 82 mellan Alfta och Söräng snarast kommer till stånd. I enlighet med bestämmelserna i väglagstiftningen revideras i år flerårsplanerna för vägbyggandet. De nya planerna, som avser femårsperioden 1976-1980, kommer att fastställas av vägverket vid årsskiftet. Om vägverket och länsstyrelsen inte är överens om planen överlämnas den dock till regeringens prövning. Vid revideringen prövas även utbyggnaden av väg 82 Alfta-Söräng. Beträffande väg 82 har jag tidigare betonat vikten av att projekteringen av vägen utförs så att det blir möjligt att utföra omläggningen av vägen som beredskapsarbete, om behov av sysselsättningsskapande åtgärder uppkommer i området. Enligt uppgift från vägverket har numera arbetsplan upprättats men inte fastställts. Vid utställelsen av arbetsplanen har ett flertal erinringar anförts mot förslaget. Vägverket kommer under den närmaste tiden att överväga ifall dessa erinringar motiverar justeringar i arbetsplanen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det har framgått vid tidigare trafikdebatter här i kammaren att statsrådet gärna vill lägga mänskliga aspekter på fördelningen av väganslagen och därför ger löften till uppvaktande kommuner och förtroendevalda om vägbyggen av olika slag. I Bollnäs kommun har vi också blivit lovade medel för ombyggnad av riksväg 82 mellan Alfta och Söräng. Det löftet Nr 43 gavs inför valet 1973, och jag tänkte att eftersom det snart är val igen Torsdagen den så skulle det vara lämpligt att det löftet infriades nu. Det blir för länge 11 december 1975 att vänta ytterligare en valperiod. LL — Det finns inga ordinarie medel till ombyggnaden av vägen, och vägen Om ombyggnad av finns inte heller upptagen i flerårsplaneringen. viss del av riksväg 82 Av de 200 extra vägmiljonerna gick 5 miljoner till Gävleborgs län men inga pengar alls till den aktuella vägen. Den enda möjlighet som nu står till buds är att få vägen ombyggd som beredskapsarbete. Ombyggnaden av väg 83 Järvsö-Ljusdal vid Djupa-Teve är nu klar. Det har skett som beredskapsarbete, och det återstår bara justeringar. Det vore således lämpligt mot bakgrund av sysselsättningsläget att ombyggnaden av vägen mellan Alfta och Söräng finge ske som beredskapsarbete. Jag känner naturligtvis till erinringarna mot arbetsplanen. Frågan om vägens sträckning i det centrala Alfta är som jag ser det främst en fråga för de berörda kommuninvånarna, och jag tar inte ställning i den frågan. Vad jag är angelägen om är att det skall finnas pengar tillgängliga för bygget. Bygghandlingarna bör vara klara under våren 1976, och då bör också pengarna finnas. Vägen har som bekant mycket dålig bärighet, och den klarar inte de många industrioch timmertransporterna från bl.a. Dalarna ner till kusten. ÖSA och Nefab inom Alfta gamla kommun och de många industrierna i Ovanåkers kommuner är beroende av goda vägförhållanden. Trafiken på vägen har ökat — flottlederna är sedan länge borta, och tåget mellan Bollnäs och Orsa är indraget. Beroendet av vägen är stort på många håll. 1972 beräknades trafiken till 3 300 fordon per årsmedeldygn. Om man räknar upp den siffran med ca 10 96 kommer man fram till den ungefärliga trafikintensiteten i dag. Jag vill således understryka att det verkligen är angeläget att det finns pengar tillgängliga för bygget under våren.

Herr talman! Fru Jonängs resonemang om den ena eller andra valrörelsen tycker jag är litet för trivialt för att bemötas vid denna sena timme. Jag konstaterar bara att fru Jonäng ligger minst ett par år efter verkligheten — det har jag tyvärr observerat också vid något annat tillfälle. Det var i mars månad 1973 som den socialdemokratiska arbetarkommunen i Bollnäs uppvaktade mig om den här vägen. Men bättre sent än aldrig, fru Jonäng. Kommunsammanläggningen är en viktig anledning till att snabba upp starten för ombyggnaden av denna väg. Inom vägverket håller man på att slutföra projekteringen av vägen, och enligt vad jag har hört har 227 man diskuterat två vägalternativ, ett söder om och ett norr om Alfta samhälle. Som jag sade i mitt svar har ett flertal erinringar gjorts mot förslaget till arbetsplan. Jag är övertygad om att fru Jonäng skulle kunna göra en insats genom att se på vem som f. n. medverkar till att arbetsplanen inte kan fastställas. Litet lokal politisk självrannsakan skulle vara nyttig i själva sakfrågan! Jag hoppas att projekteringsarbetet kan avslutas så snart som möjligt, så att planeringsläget inte medför något hinder för att starta ombyggnaden då sysselsättningsskäl kan motivera det.

Herr talman! Nu måste jag verkligen fråga vad statsrådet Norling egentligen menar när han säger att jag skulle se på vem som försenar fastställandet av arbetsplanen. Menar statsrådet verkligen att människorna i en bygd skulle förmenas rätten att ha synpunkter på utformningen av en väg som de bor intill och som de är beroende av? Skulle de förmenas rätten att göra erinringar? Jag är naturligtvis medveten om att socialdemokratin med sin centralistiska ideologi inte vill lämna mycket kvar för de enskilda människorna att besluta om, men jag trodde ändå aldrig att jag skulle få höra ens ett socialdemokratiskt statsråd ha så litet till övers för de enskilda människorna, deras behov och möjligheter att ta del av och påverka de angelägenheter som berör dem. De människor som gjort erinringar och besvärat sig använder sig helt enkelt av en medborgerlig rättighet, och den rättigheten vill i varje fall inte jag ifrågasätta. Jag tycker inte heller att den borde ifrågasättas av ett statsråd.
Herr talman! Nu börjar vi kunna diskutera själva sakfrågan. I sitt första inlägg sade fru Jonäng att nu borde pengar anslås till denna väg. Och det var regeringen och i första hand jag som skulle se till att pengarna anslogs. Nu är det emellertid så, fru Jonäng, att arbetsplanen inte har kunnat fastställas för detta vägbygge på grund av lokala erinringar som anförts mot förslaget till arbetsplan. Min fråga till fru Jonäng är då: Skall pengar anvisas när arbetsplan inte har kunnat fastställas?

Herr talman! Frågan gäller om statsrådet skall hålla det löfte som han har givit eller inte. I Kopparberg fick man tydligen pengarna väldigt snabbt, för enligt vad kommunikationsministern själv sade i debatten i våras fanns i de 200 milj.kr. som då fördelades 4 milj.kr. för en första utbyggnadsetapp. Jag tycker det är bra att mitt grannlän får bättre vägar, men jag måste också se till att de löften som har givits mitt län inte kommer bort i hanteringen. Det är verkligen viktigt att vi får dessa pengar. Vad arbetsplanen beträffar säger man på vägförvaltningen i Gävle att man räknar med att bygghandlingarna skall vara klara till våren. Då är frågan: Skall vi få några pengar till byggandet av vägen enligt de löften som är givna eller skall löftena inte uppfyllas?
Herr talman! Jag kommer inte att medverka till att anslå några pengar förrän arbetsplan har fastställts för detta vägbygge. Vi arbetar inte så med vägbyggandet i vårt land, fru Jonäng. Inte ens i den trakt som fru Jonäng representerar bygger vi vägar utan att det finns en fastställd arbetsplan. Det vore intressant att få höra om fru Jonäng menar att vi just mellan Alfta och Söräng skall bygga utan någon arbetsplan.
Herr talman! Jag vill bara hänvisa till vad man säger på vägförvaltningen i Gävle, där man räknar med att ha kommit så långt i förarbetet och beredningsarbetet att bygghandlingarna skall kunna vara klara till våren så att man kan sätta i gång ett bygge om pengar finns tillgängliga. Jag upprepar än en gång, att Bollnäs kommun 1973 fick löfte om ett anslag av kommunikationsministern. Det löftet är ännu inte infriat. Jag anser att jag har all rätt att begära att löftet nu skall infrias.
Herr talman! Löftet kommer att infrias den dag fru Jonäng kan gå upp här i kammaren och tala om att det finns en arbetsplan.
Någon exakt uppgift på antalet vägmärken i landet är svårt att få fram. Man räknar med att det finns omkring 1 miljon eller något över.
Herr talman! Herr Lothigius har frågat mig dels om jag är beredd att låta utvärdera skillnaden mellan ytterbelysta och innerbelysta vägmärken, dels om jag är beredd att rekommendera vägverket och kommuner en övergång till innerbelysta vägmärken om dessa visar sig mera ekonomiska. När det gäller innerbelysta vägmärken förekommer två väsentliga problem. Det ena rör materialets begränsade slagtålighet, vilken gör att de lätt skadas av stenskott och liknande.
Av dessa är ca 250 000 belysta med ljus på yttersidan. Enligt tidigare utredning ligger medelvärdet för driftkostnader av ett ytterbelyst vägmärke på ca 125 kr. per år och för ett innerbelyst på ca 56 kr. På grund av väsentligt höjda elavgifter har kostnaderna stigit. Mycket stora besparingar torde kunna göras genom att successivt ersätta ytterbelysta vägmärken med innerbelysta. 1. Är statsrådet beredd att låta utvärdera skillnaden på ytterbelysta och innerbelysta vägmärken? 2. Är statsrådet beredd att rekommendera vägverket och kommuner en övergång till innerbelysta vägmärken om dessa visar sig mera ekonomiska?
Det andra problemet hänger samman med märkenas dåliga synbarhet i mörker vid driftavbrott. Det har tidigare inte varit möjligt att konstruera innerbelysta vägmärken som är reflekterande. Under de allra senaste månaderna har emellertid kommit fram ett reflexmaterial som möjligen kan användas för det ändamålet. Detta material provas f.n. Sammanfattningsvis kan konstateras att användningen av innerbelysta vägmärken är förenad med åtskilliga problem av både praktisk och ekonomisk art.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Tiden är sen, snart är klockan ett och skägget växer. Men jag tror att kommunikationsministern förstår att när man ställer en fråga så här dagarna före jul beror det på att man tycker att frågan har en viktig aspekt. Som underlag för min fråga har jag ett material som har varit föremål för genomgång av experter som jag litar på. Det visar sig, när jag tittar på deras material, att medelvärdet för driftkostnaderna av ett ytterbelyst vägmärke är omkring 150-160 kr. per år och för ett innerbelyst omkring 75 kr. per år, alltså en differens på mellan 75 och 80 kr. per år eller mer än ett innerbelyst vägmärkes hela driftkostnad. Man kan alltså driva två stycken innerbelysta vägmärken för samma kostnad som ett ytterbelyst. Skillnaden i investeringskostnader är obetydlig. Det skulle driftmässigt innebära en besparing på mellan 20 och 25 milj.kr. per år, om man gick över till innerbelysta vägmärken. Jag har hastigt bläddrat i den från vägverket nyutkomna Förslag till riktlinjer för stationär trafikbelysning — en ambitiös utredning i tre delar, som, vad jag kan se, inte nämner ett ord om dessa saker. Kostnadssidan är inte upptagen, och över huvud taget behandlas vägmärken i det sammanhanget mycket sporadiskt. Nog är det underligt, herr kommunikationsminister, att när man kostar på sig en sådan utredning den då inte tar fram dessa viktiga fakta, i synnerhet som säkerheten, underhållet och livslängden synes vara bättre hos innerbelysta märken. Jag säger synes vara, för jag har inte haft tillräckligt omfattande material för att helt kunna avgöra detta. I praktiken skulle den inbesparade summan, om man räknar med räntan, bli så stor att man med den som underlag skulle kunna bygga åtskilliga mil motorväg. Dessutom utgör detta en energibesparing av stora mått, ca 100 miljoner kWh, och det är ju sådana saker vi kämpar med f.n. Mot denna bakgrund tycker jag att man borde göra en utvärdering, och det hade kanske varit riktigt om kommunikationsministern ställt sig positiv och sagt att visst skall vi ha en utredning, om det är på det viset som herr Lothigius säger.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Lothigius att jag tar mycket allvarligt på den här frågan — det skall vi göra på alla frågor. Jag tycker det är värdefullt att man diskuterar detta, som man kan lägga allt från trafikaspekter till ekonomiska bedömningar på. Att jag har varit försiktig i mitt svar beror egentligen på att enligt de uppgifter jag har skaffat in — de kan naturligtvis också i vissa stycken — Nr 43 vara osäkra och något preliminära — har det fram till nu funnits en rad Torsdagen den brister och problem med innerbelysta vägmärken. Det hindrar inte att 11 december 1975 man fortsätter undersökningarna och ser vad som kan göras för at av = hjälpa bristerna, speciellt eftersom det här finns, som herr Lothigius själv Om övergång till framhållit i sin fråga och nu ytterligare understrukit, en ekonomisk aspekt — innerbelysta som är intressant. Jag tycker därför att man bör fortsätta och se vad vägmärken som är möjligt att åstadkomma på sikt. Till detta vill jag lägga att det står vägverket och kommunerna fritt redan nu att efter de ekonomiska överväganden man finner nödvändiga använda den form av utmärkning som man föredrar, om den står i överensstämmelse med vägmärkeskungörelsen. Även om det kan tyckas herr Lothigius att mitt svar inte gav något större framtidshopp, eller just därför, vill jag gärna säga att frågan är så pass intressant men för dagen enligt mina sagesmän så problemfylld, att man får gå litet försiktigt fram tills man har bättre underlag.
Herr talman! Nu vill jag tacka kommunikationsministern för att der här lilla resonemanget var betydligt mer positivt än själva svaret. Det visar att kommunikationsministern är positiv till att titta på de här sakerna ordentligt. Då vill jag bara säga att i den här frågan, herr kommunikationsminister, ligger jag i takt med verkligheten.

Herr talman! Gällande regler om ansvarighet för skada till följd av biltrafik och därmed sammanhängande äldre författningar har sedan lång tid tillbaka varit i behov av modernisering för att därigenom bättre svara mot dagens krav. Det förslag till trafikskadelag som riksdagen nu har att ta ställning till tillgodoser de krav som i olika sammanhang framförts beträffande utformningen av ett tidsenligt ersättningssystem för trafikskador. Under utskottsbehandlingen av proposition 1975/76:15 har de s.k. områdesfordonen, och då särskilt tävlingsfordonen, tilldragit sig särskilt intresse. I överläggningarna har den dominerande frågeställningen varit: Skall trafikskadelagen omfatta även tävlingsfordonen eller ej? Att övriga områdesfordon skall omfattas av lagen har utskottet i ett tidigt skede Nr 44 av sitt arbete helt accepterat. Jag skall här något utveckla vår syn på Fredagen den tävlingsfordonen i relation till föreslagen trafikskadelag. Senare kommer 12 december 1975 mina kolleger i utskottet, Elvy Nilsson och Birgit Hjalmarsson, att tala för de socialdemokratiska reservationerna och därmed redogöra för grup = Trafikskadelag pens syn på ytterligare en av ärendets huvudfrågor. m.m. Flera skäl talar för propositionens lösning att trafikskadelagen görs tillämplig även på tävlingsfordonen. För det första måste naturligtvis åskådare som skadas vid motortävlingar ha samma skydd som andra trafikoffer. Visserligen brukar arrangörerna av motortävlingar hålla sig med ansvarsförsäkringar som täcker skador på åskådarna, men någon laglig skyldighet att teckna sådan försäkring finns inte. Vidare kan vid en motortävling så många åskådare skadas att skadesummorna sammanlagt uppgår till mycket höga belopp. Den begränsning av försäkringsbeloppen som f. n. gäller enligt dessa ansvarsförsäkringar är därför klart otillfredsställande. För det andra är det naturligtvis också viktigt att förare och funktionärer har ett fullgott skydd om de skadas vid tävlingskörning. De olycksfallsförsäkringar som f. n. tecknas för dem ger inte på långt när samma skydd som trafikskadelagen skulle ge. Att försäkringskostnaderna skulle kunna öka kraftigt för tävlingsfordonen, om de förs in under trafikskadelagen, är inte något skäl för att ge åskådare ett sämre skydd än de skulle kunna få enligt den lagen. Inte heller när det gäller förare och funktionärer får kostnadsfrågan ges alltför stor betydelse. Emellertid uppkommer vissa tekniska svårigheter, om trafikskadelagen görs tillämplig på tävlingsfordon. Trafikskadelagen utgår från att det finns en individuell trafikförsäkring för varje fordon, och försäkringsplikten skall fullgöras av fordonsägaren. Enligt vad man numera har uppgett från försäkringshåll är det svårt att tillämpa en sådan ordning på tävlingsfordonen, som inte utgör några specificerade maskiner utan under en tävling kan få i stort sett vilka delar som helst utbytta. En kollektiv ansvarsförsäkring för dessa fordon är därför lättare att administrera och kontrollera än individuellt tecknade trafikförsäkringar. | Med hänsyn till dessa förhållanden, som blivit klarlagda genom upp | gifter från försäkringsbolag och motororganisationer under ett relativt sent skede av utskottsbehandlingen, kan det trots allt finnas skäl att | ta undan tävlingsfordonen från trafikskadelagen och i stället reglera skadeståndsansvaret och försäkringsskyddet beträffande dessa fordon i en | särskild lag. Till ståndpunkten att ta undan tävlingsfordonen från trafikskadelagen | medverkar också att enligt undersökningar som försäkringsbolagen gjort | innevarande höst svårigheter föreligger att återförsäkra skador på förare och fordon. Den särskilda lagen bör i första hand gälla åskådare vid motortävlingar. Det kan emellertid ifrågasättas om det inte behövs lagregler också för 7 förare och funktionärer. Den frågan är beroende av om de nuvarande olycksfallsförsäkringarna för dem som medverkar i en motortävling kan förbättras så att de ger ett fullgott skydd. I annat fall bör det undersökas om inte den särskilda lagen om tävlingsfordon kan göras tillämplig även på denna kategori. Jag har här särskilt framhållit människans situation och säkerhet i samband med motortävlingar. Det är en grunduppfattning som redovisats, och den uppfattningen är orubbad. Men med hänsyn till de tekniska svårigheter som såväl försäkringsbolag som motororganisationer anmält i samband med att trafikskadelagen skulle tillämpas på tävlingsfordon har vi i den socialdemokratiska gruppen i utskottet ansett att vi nu bör medverka till att ge tid för fortsatt bearbetning av detta avsnitt. Vi förutsätter att riksdagen redan under första halvåret 1976 får tillfälle att behandla ett nytt förslag.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

Herr talman! Skall en person som har skadats i trafiken undantas från rätten till trafikskadeersättning därför att han gjort sig skyldig till rattfylleri eller till olovlig körning? Om detta avsnitt i förslaget till ny trafikskadelag har lagutskottet inte kunnat enas, utan de socialdemokratiska ledamöterna har i två bifogade reservationer utvecklat sina synpunkter på dessa frågor.

Vi menar att en person som skadats — det må vara vid trafikolycka eller i någon annan form av olycka — och därvid själv varit medvållande till olyckan genom att exempelvis ha varit onykter, ofta är i behov av social rehabilitering. En begränsning i rätten till trafikskadeersättning skulle, menar vi, försvåra denna rehabilitering förutom att den därutöver skulle kunna få allvarliga konsekvenser för de anhöriga. I stället bör, som vi också framhåller i reservationen, påföljder för brottsliga förfaranden i trafiken ske genom straffrättsliga sanktioner inom samhällets kriminalpolitik, där man också har större möjligheter att välja den påföljd som i det särskilda fallet kan vara mest lämplig från rehabiliteringssynpunkt. Vi tror inte heller på att en jämkningsregel som den utskottet förordar, dvs. att ett skadestånd skall kunna reduceras, om den skadelidande har varit onykter, har någon som helst brottspreventiv verkan. Redan risken för att bli skadad torde, som vi också framhåller i reservationen, i allmänhet vara en mer avhållande faktor än risken för att, om en skada har inträffat, gå miste om hela ersättningen för skadan. Denna uppfattning sammanfaller också helt med vad riksåklagaren och rikspolisstyrelsen har anfört i sina remissvar över trafikskadeutredningens förslag. Dessa instanser har ju särskilt att beakta behovet av brottsförebyggande åtgärder. Däremot tror vi mera på sanktioner i form av exempelvis körkortsindragningar. Vi reservanter hälsar därför med tillfredsställelse den utökning av försöksverksamheten med s.k. alkotester, som nu gjorts, till att gälla för hela landet fram till den 1 juli nästa år, och vi förutsätter att denna verksamhet därefter kommer att bli permanent. Risken för att stoppas i en rutinmässig poliskontroll och därvid få genomgå utandningsprov torde, menar vi, ha en betydligt större preventiv verkan och torde avhålla betydligt fler människor från att dricka sprit före eller i samband med bilkörning än risken för att inte få ut ett fullt skadestånd för den händelse en olycka med personskador som följd skulle inträffa. Vad jag hittills har talat om gäller dock inte i de fall när en straffbart alkoholpåverkad förare har gjort sig skyldig till allvarlig överträdelse av trafikreglerna och därvid har visat uppenbar hänsynslöshet och likgiltighet för andra trafikanters säkerhet. Även om det kanske är svårt att mäta hur stort det allmänna rättsmedvetandet är på denna punkt torde dock många kunna anse det stötande om i sådana fall full ersättning skulle utgå. Vi föreslår därför att en jämkning av skadeståndet skall kunna göras i de fall då föraren har framfört fordonet på ett sådant sätt att det kan anses att han har vållat skadorna genom grov vårdslöshet. I likhet med vad föredragande statsrådet säger i propositionen vill vi dock understryka att vårdslösheten måste vara av mycket allvarligt slag för att kunna betecknas som grov liksom att jämkning inte heller ovillkorligen måste ske i sådana fall. I varje särskild situation måste prövas huruvida det är skäligt att jämkning sker. I utskottsmajoritetens motivering, som är initierad av en del motioner, har man bl.a. som skäl för att undanta alkoholpåverkade förare från rätten till ersättning åberopat den s.k. trygghetsförsäkringen, som sedan hösten 1974 berett ett flertal arbetstagare här i landet skydd vid yrkesskador. Enligt denna försäkring utgår nämligen inte ersättning när den skadelidande har vållat skadan i alkoholpåverkat tillstånd. Här är dock att märka att trygghetsförsäkringen har tillkommit genom avtal mellan arbetsmarknadens parter — alltså en förhandling — och följaktligen utgör den en kompromiss mellan olika ståndpunkter. Enligt vad som erfarits har f. ö. undantagsbestämmelsen hittills knappast kommit till användning. Dessutom ingicks detta avtal mer än ett år innan riksdagen beslutade om den nya skadeståndslagen, som alltså innehåller inskränkning i möjlig heterna till jämkning av ersättning vid personskada. De stora löntagarorganisationerna har f.ö. i sin remissbehandling av förslagen till skadeståndslag och ny trafikskadelag gått ännu längre än vad propositionen och även vi reservanter har gjort, nämligen till att jämkning inte heller borde få ske vid grov vårdslöshet. Därmed finns det all anledning att förmoda att det här undantaget från rätt till ersättning från trygghetsförsäkringen vid skada tillkommen under alkoholpåverkan kommer att utmöstras ur avtalet, och det finns alltså, anser vi, inga skäl att dra paralleller mellan denna försäkring och trafikskadelagen. Tvärtom strider detta synsätt enligt löntagarorganisationerna mot de principer som bör ligga till grund för all skadeståndslagstiftning. Som jag tidigare erinrade om återfinns samma synsätt i vad gäller medvållande vid personskada i den nya skadeståndslagen, som riksdagen enhälligt antog så sent som i maj månad i år och som träder i kraft först den 1 januari 1976. Skulle vi nu då det gäller trafikskadelagen besluta i enlighet med utskottsmajoritetens förslag — att jämkning av skadeståndet skall kunna ske då det gäller medvållande på grund av onykterhet — måste detta föranleda en motsvarande ändring i skadeståndslagen. Det måste onekligen synas som något märkligt att nu gå in och ändra bestämmelser, som en enig riksdag så nyligen har beslutat om och som ännu inte ens har trätt i kraft.

Vi kan från reservanternas sida inte heller acceptera resonemanget att en vårdslöshet, som i sig själv inte framstår som grov, skall bedömas som grov när den har begåtts av en alkoholpåverkad eller körkortslös förare eller av en biltjuv. Detta syftar i så fall till att utvidga själva tillämpningsområdet för grov vårdslöshet i trafik, och det skulle i sin tur innebära att det, vid sidan av det straffrättsliga begreppet grov vårdslöshet i trafik, skulle tillskapas ett civilrättsligt begrepp med samma benämning men med en annan innebörd. Detta anser vi reservanter inte böra komma i fråga. Låt mig till sist, herr talman — för att inga missförstånd skall råda — poängtera att de socialdemokratiska reservanterna är fullt eniga med utskottsmajoriteten då det gäller det oförenliga mellan spritförtäring och bilkörning. Rattfylleri, på alla nivåer, måste med alla medel bekämpas. Men vad vi inte är överens om är vilka metoder som har den bästa preventiva effekten. Vi tror inte att jämkning av skadestånd vid personskada avhåller någon från att dricka sprit i samband med bilkörning. Vi tror inte att någon enda person avstår från en snaps till middagen på hotellet av den anledningen att vederbörande, om han eller hon på hemväg i den egna bilen skulle krocka och bli skadad, då inte skulle få ut fullt skadestånd. Vi menar i stället att om en person har skadats, skall allt göras för att han eller hon skall rehabiliteras så snart som möjligt, både fysiskt och socialt. En minskning av ersättningen skulle försvåra denna rehabilitering. Däremot — och det poängterar vi kraftigt — skall givetvis samhället ingripa med straffrättsliga instrument och vidta de sanktioner som kan anses erforderliga med hänsyn till brottets art, exempelvis indragning av körkort, dagsböter, kanske också fängelse om det rör sig om svårare former.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 Jag ber i detta sammanhang att få yrka bifall även till reservationen 2, som är direkt villkorad till reservationen 1. Det gäller möjligheterna att begära regress mot den som, utan att uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, har gjort sig skyldig till rattfylleri eller liknande förseelse. Reservanterna anser inte att det finns någon anledning att under sådana omständigheter möjliggöra regressrätt. Däremot vill jag återigen påpeka vad jag tidigare framhållit i mitt anförande, nämligen att om föraren i samband med rattfylleribrottet också har fört fordonet på ett sådant sätt att han måste anses ha vållat skadorna genom grov vårdslöshet, kan regress inträda.

Herr talman! Lagutskottets betänkande nr 3, som vi nu behandlar, är det första betänkande från lagutskottet som ser ut att kunna väcka någon debatt i denna kammare. Jag vill gärna som utskottets ordförande deklarera att det förhållandet att vi icke tidigare har kunnat presentera ett för debatt lämpligt betänkande ingalunda innebär att vi under hösten har legat på latsidan i lagutskottet. Tvärtom har lagutskottet haft en av de arbetsammaste höstarna under vår femåriga historia. Jag vet att det kan vara svårt — och jag anser inte att det är nödvändigt — att leda detta påstående i bevis. Den statistik som vi har fört över antal sammanträden och antal sammanträdestimmar tyder emellertid på att det förhållande som jag har anfört är överensstämmande med verkligheten. Trafikskadelagen, som behandlas i detta betänkande, och aktiebolagslagen, som är nästa ärende på föredragningslistan, samt slutligen bokföringslagen har gett utskottet mycket arbete. I fråga om bokföringslagen blev det inte möjligt, trots de föresatser som vi hade när utskottsarbetet började i höstas, att samtidigt med aktiebolagslagen presentera detta lagförslag för kammaren. Det beror på att det i lagutskottet har uppstått ett önskemål att bokföringslagen skall remitteras till skatteutskottet. Det gäller här tre svåra, komplicerade och i vissa hänseenden kontroversiella lagärenden. Den nya trafikskadelagen innebär, som här förut har anförts av herr Lennart Andersson, betydande förbättringar. Dessa förbättringar gäller i varje fall tre punkter. För det första inkluderas föraren i trafikförsäkringen, medan det i dag endast finns möjlighet till frivillig förarplatsförsäkring. För det andra kan jämkning av ersättning vid personskada på grund av medvållande ske endast undantagsvis, medan jämkning i dag är ganska vanlig. För det tredje skall ersättning utgå på rent objektiv grund, dvs. oberoende av om någon varit vållande. Därmed förenklas handläggningen av ersättningsärendena, vilket medför en snabbare skadereglering. Vid utskottsbehandlingen av propositionen 15 är det två huvudfrågor som varit av stort allmänt intresse: 2. Skall rattfyllerister, biltjuvar m.fl. ha full ersättning om de skadar sig eller skall deras ersättning jämkas? Frågan huruvida tävlingsfordon skulle in i detta sammanhang eller ej har åstadkommit en betydande aktivitet som resulterat i att till utskottet har inkommit synpunkter från 14 000 enskilda intresserade motorcyklister. Det har ju i varje fall främjat postens verksamhet, vilket inte hindrar att vi snart får en portohöjning! Beträffande tävlingsfordon föreligger det, som herr Andersson i Södertälje nyss anmält, ett enhälligt förslag om ändring av propositionen. Under utskottsbehandlingen har det nämligen visat sig att förslaget i propositionen att låta tävlingsfordonen gå in under trafikskadelagen tyvärr — åtminstone som jag uppfattar det — varit något av en skrivbordsprodukt. Med tävlingsfordon avser jag inom parentes sagt endast fordon som används inom inhägnat tävlingsområde. Fordon som används vid rallytävlingar på landsväg skall självfallet omfattas av de allmänna bestämmelserna. Utskottet har haft en hearing med de stora motorsportorganisationerna och företrädare för försäkringsbranschen. Vidare har det under ärendets gång varit intensiva kontakter på kansliplanet med försäkringssidan. Härunder har det bl.a. framkommit att det inte synes gå att utomlands återförsäkra en trafikförsäkring som täcker skada på tävlingsförare och deras fordon. En sådan utebliven återförsäkring skulle ofelbart leda till kraftigt höjda försäkringskostnader. Då tror vi att motionärerna och motororganisationerna haft rätt när de uttryckt farhågor för att sporten och den viktiga ungdomsverksamheten med dess fostran till goda och omdömesgilla förare skulle kunna drabbas hårt. Vi har även frågat oss: Går det att administrativt klara en sådan här trafikförsäkring med dess anknytning till fordon och förare? Det är ju fråga om fordon som under en tävling kan få i stort sett vilka delar som helst utbytta. Inom parentes sagt är det en ram och några hjul samt naturligtvis alltid en motor som kan kombineras. Vi anser att en kollektiv försäkring är nödvändig i detta hänseende. Mot den bakgrund som jag nu tecknat har utskottet funnit att en generell trafikskadelag inte passar för den speciella verksamhet som äger rum på en tävlingsbana. Därför har utskottet tillstyrkt motionsyrkandena om att tävlingsfordon skall undantas från lagens tillämpning. Jag vill här anknyta till de reflexioner som de föregående talarna har gjort beträffande vikten av att tredje man, dvs. åskådarna, icke får ett försämrat skydd. Vi föreslår riksdagen att göra en beställning på en ny ansvarighetslag för tävlingsfordon med därtill knuten obligatorisk ansvarighetsförsäkring. Hur denna skall se ut får den fortsatta utredningen inom justitiedepartementet visa. En proposition i ärendet måste dock föreläggas riksdagen redan under våren 1976. Departementet har under hand förklarat att det är möjligt att hinna framlägga ett lagförslag i ärendet inom den förutsatta tiden. Vidare anser utskottet att den nuvarande förarolycksfallsförsäkringen har för låga maximibelopp. 100 000 vid fullständig invaliditet — en invaliditet som i allmänhet drabbar ungdomar — utgör onekligen en blygsam kompensation för förlorad arbetsförtjänst under måhända ett helt liv. Vi har därför kraftigt understrukit kravet på att motororganisationerna ser till att de av dem tecknade försäkringarna får betydligt höjda ersättningsbelopp. Utskottet har också sagt att om det inte blir en väsentlig förbättring, så får man senare överväga att ingripa med lagstiftning. Herr Andersson i Södertälje var inne på den frågan tidigare, och det är ett enhälligt utskott som energiskt understryker angelägenheten av en förbättring av den frivilliga verksamheten på området. Utskottet anser också att det är självklart att regeringen måste följa utvecklingen här med största uppmärksamhet. Sammanfattningsvis anser jag — och då hoppas jag att vad jag säger inte tas som någon form av självförhävelse — att behandlingen av denna proposition, med de intensiva kontakter som tagits mellan utskott, försäkringsbolag, försäkringsorganisationer och vederbörande departement, är ett gott exempel på en verkligt konstruktiv utskottsbehandling. När det så gäller frågan om jämkning av ersättning till straffbart alkoholpåverkade förare har vi inte, som fru Elvy Nilsson i Sunne nyss underströk, uppnått full enighet i utskottet, men utskottsmajoritetens beslut och slutledningar på den punkten kommer att närmare behandlas av andra ledamöter i utskottet. Därför vill jag bara understryka att jag tror det är olämpligt att helt ta bort de nuvarande möjligheterna till ekonomiska sanktioner mot rattfulla förare. Jag är övertygad om att rattfylleri av den stora allmänheten uppfattas som mindre tilltalande. Och, som utskottet påpekar, ett borttagande av ekonomiska sanktioner kan onekligen uppfattas som en nedtoning av samhällets åtgärder mot trafikonykterhet. En sådan följd skulle onekligen vara olycklig med tanke på vikten av att samhället klart visar att bilkörning och sprit inte hör ihop. I motionerna har lagts fram olika förslag till lösningar. Utskottsmajoriteten har stannat för att tillåta jämkning utom vid uppsåtligt medvållande och vid grov vårdslöshet i trafik — alltså det som föreslås i propositionen — samt vid rattfylleri och rattonykterhet i förening med ”enkel” vårdslöshet. En rattfyllerist som är helt utan skuld till en olycka, t.ex. om han har blivit påkörd bakifrån, behöver sålunda inte få sin skadeersättning jämkad. Majoritetens förslag kan enligt min mening inte anses strida mot de sociala trygghetssynpunkter som ligger bakom de nya reglerna om ersättning vid personskada.

Jag vill emellertid tillägga att denna fråga är lagtekniskt komplicerad med hänsyn till sambandet mellan trafikskadelagen och skadeståndslagen. För att undgå obilliga konsekvenser har utskottet sålunda tvingats föreslå en särskild lag om ändring i de bestämmelser om ersättning för personskada som riksdagen fattade beslut om i våras och som träder i kraft den 1 januari 1976. Reservanterna anser att detta ställningstagande är märkligt. Jag vill emellertid påpeka att utskottet vid sin behandling i våras av personskadereglerna uppmärksammade att en trafikskadelag skulle komma att läggas fram så sent att den inte skulle kunna träda i kraft förrän den 1 juni 1976. Som framgår av lagutskottets betänkande 1975:16 övervägde utskottet att ta initiativ till en särskild reglering av frågan, vilken inverkan den skadelidandes medvållande borde ha på skadestånd vid trafikolycksfall. Emellertid stannade utskottet då för att inte föreslå några lagändringar. När vi nu har fått förslaget till trafikskadelag har det därför varit naturligt att ta slutlig ställning till frågan, vilken inverkan medvållande vid trafikolycksfall skall ha på effekterna av reglerna i skadeståndslagen. För att få likhet mellan trafikskadelagen och skadeståndslagens regler om jämkning har vi därför föreslagit ändringar även i skadeståndslagen. Herr talman! Jag skulle också vilja göra några kommentarer till anförandet av fru Elvy Nilsson i Sunne. Hon talade för de bägge reservationerna. Utöver vad jag tidigare har anfört vill jag påpeka att det enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte råder någon oenighet mellan oss och reservanterna i fråga om vikten av att sociala hänsyn tas i dessa sammanhang. Det råder inte heller någon tvekan om att vi är ense om att samhällets åtgärder mot alkoholmissbruk av olika slag bör ges en sådan utformning att vårdsynpunkterna accentueras mer än vad som är fallet. Men som jag här har anfört anser vi att samhällets kampinsatser mot den i trafiksammanhang helt orimliga spritförtäringen måste samordnas. Jag lade märke till att fru Nilsson sade att det förhållandet att det kan bli fråga om en jämkning av skadeståndet icke kommer att få — jag hoppas jag minns det ordagrant — en enda förare att avstå från en snaps på hotellet. Det finns ju inom parentes också andra ställen där man kan Nr 44 ta sig ett järn. Jag är övertygad om, fru Nilsson, att det är att vara litet för säker när man påstår detta. Jämkningen av skadeståndet är en liten och enligt vår mening en angelägen detalj i ett större sammanhang, där man med alla åtgärder bör sträva åt samma håll. Trafikskadelag Herr talman! Som jag förut sagt kommer dessa frågor ytterligare att — m.m. utvecklas av andra företrädare för utskottsmajoriteten. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i detta
Herr talman! Som herr Svanström sade råder det inga delade meningar i själva sakfrågan. Det är bara om de preventiva effekterna av de föreslagna åtgärderna som vi har delade meningar. Det är nog inte en enda förare som avstår från en snaps på hotellet av den anledningen att han kan bli skadad när han åker hem. Han avstår snarare från snapsen därför att det finns risk för att han råkar ut för en poliskontroll. Han kan då mista körkortet, och han kan i svårare fall råka ut för påföljd i form av fängelse eller böter. Den som sätter sig i en bil efter att ha druckit en snaps tror säkert inte att han skall krocka och bli skadad. Det är endast i den delen av frågan som vi har delade meningar. Men jag kan avstå från ytterligare argumentation, eftersom andra representanter från utskottet kommer att beröra denna fråga.
Herr talman! Vi är, som fru Nilsson i Sunne säger, inte oense utom på denna speciella punkt. Personligen har jag den uppfattningen — och jag tror att övriga utskottsledamöter delar den — att samhället kan tillgripa andra korrektionsmedel som kan vara mera verkningsfulla. Fru Nilsson nämner indragning av körkortet, och det är helt klart att risken för att något sådant kan inträffa har en återhållande effekt. Att observera är emellertid att om riksdagen antar propositionens förslag om jämkning blir det en väsentlig förändring i förhållande till nuläget. Det är denna förändring som vi uppfattar som negativ från preventiv synpunkt.
Herr talman! Vad jag sade om de preventiva effekterna sammanfaller med de principer som vi har tagit när det gäller skadeståndslagen och som vi var eniga om så sent som för ett halvår sedan.
Herr talman! Det är riktigt att vi var eniga på den punkten beträffande skadeståndslagen. Men som jag sade i mitt huvudanförande observerade vi i utskottet redan vid behandlingen i våras att det skulle bli nödvändigt att göra en ändring i trafikskadelagen. Det är den ändringen som utskottsmajoriteten i dag föreslår.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande och herr Andersson i Södertälje har redan utförligt redovisat de överväganden inom lagutskottet som har lett fram till förslaget att motordrivet fordon som uteslutande används inom inhägnat tävlingsområde ej skall omfattas av trafikskadelagens bestämmelser. Det är därför överflödigt att jag upprepar dem, och de är dessutom utförligt behandlade i betänkandet. Jag har i stället begärt ordet för att något redovisa varför denna fråga över huvud taget kom upp till så ingående behandling i utskottet. Det finns bl.a. i mina hemtrakter i Västsverige ett ganska stort antal motorklubbar som sysslar med motorsport av olika slag och som har gjort ett bra arbete när det gällt att ta hand om den motorintresserade ungdomen. Man har också fått fram skickliga tävlingsförare, och jag undrar var den motorintresserade tonåring finns som inte har hört talas om exempelvis världsmästaren Kent Andersson i Lerum. Företrädare för dessa klubbar tog kontakt med mig när propositionen hade lagts i riksdagen och frågade mig, om jag var medveten om att om bestämmelserna beträffande vissa tävlingsfordon antogs skulle försäkringskostnaderna bli så höga att all tävlingsverksamhet sannolikt skulle bli omöjlig. Jag försökte på olika sätt att kontrollera om deras uppgifter var riktiga och kom fram till att så var fallet, varför jag väckte en motion. Utskottet fick också på annat sätt besked om vad dessa ungdomar tyckte. Till utskottet kom — vilket torde vara unikt — över 14 000 postkort på vilka personer ur berörda ungdomsgrupper framförde protester mot att dessa fordon skulle tas med i försäkringen. De var naturligtvis inte medvetna om de lagtekniska problem som låg bakom. Utskottet har lagt ned ett mycket ingående arbete på denna fråga. Det är alltför ofta som vi får höra, inte minst från ungdomars sida, att vi riksdagsmän lagstiftar över deras huvuden och inte alls bryr oss om vad de säger. Behandlingen av det här ärendet visar att det inte finns fog för det påståendet. I stället är det så att vi riksdagsmän, om vi bara får reda på vilka problem som förekommer, är beredda att lyssna på sakliga argument och vidta de justeringar i lagar och annat som kan vara tekniskt möjliga. Lagutskottets agerande i det här fallet är ett gott exempel på detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under punkten 1.
Herr talman! Herr Torwald tillmäter sin motion ett mycket stort värde, och det är helt naturligt att varje motionär vill göra det. Men till grund för utskottets ställningstagande ligger också en hel del andra saker som kommit fram. BI. a. har försäkringsbolagen nu fått klart för sig att det är omöjligt att återförsäkra så här höga belopp. Likaså har vi ingående diskuterat sambandet mellan registrering av fordon och försäkring. Det Nr 44 återstår att diskutera om det är absolut nödvändigt att det skall finnas Fredagen den ett samband mellan registrering och ett fullgott försäkringsskydd. 12 december 1975 Jag är också mycket intresserad av att ungdomen ägnar sig åt verk samheter som kan stimulera. Men vi måste också som lagstiftare se till — Trafikskadelag att det finns ett fullgott skydd om det skulle inträffa en skada.

Herr talman! Herr Andersson i Södertälje har helt missförstått syftet med mitt inlägg. Avsikten var ingalunda att framhäva att det var min motion som lett fram till utskottets ställningstagande. Jag ville bara ge ett uttryck för att det är värdefullt för oss riksdagsmän att få kontakt med de människor på fältet som direkt berörs av en lagstiftning. Vad jag i detta fall tyckte var så positivt var att man tog kontakt med oss. Jag är medveten om att min motion var ganska ofullständig och att vi naturligtvis behövde allt detta ytterligare material som vi fick fram i samband med hearing med motororganisationer, försäkringsbolag och andra. Herr Andersson i Södertälje säger vidare att det är en bagatell att få in 14 000 kort när de är färdigtryckta. Det var väl att ta till! Korten var visserligen tryckta, men det krävdes en underskrift, och det krävdes en viss markering. Jag har gått igenom en del av korten och kontrollerat att man inte markerat på samma sätt på alla kort. Jag har också funnit att det inte tycks förekomma dubbla kort. Dessutom fick dessa ynglingar betala ett porto för att kunna skicka in kortet. Jag tycker i stället att detta verkligen är ett bevis för att vi har en levande demokrati i Sverige, och jag tycker att det är ett gott bevis på att den demokratin fungerar också i lagutskottet. Det skall vi vara tacksamma för.
Herr talman! Jag sade inte att 14 000 kort var en bagatell. Jag ville bara nyansera bilden genom att tala om hur man drivit den här opinionsyttringen. Riksdagsmännens kontakter med allmänheten är självfallet viktiga i alla frågor. Jag förutsätter att vi allesammans i den här kammaren anstränger oss för att hålla kontakt med människor. Det gäller inte bara 7 som i det här fallet motorcykelungdomen och trafikskadelagen, utan vi har många andra lagstiftningsärenden och andra frågor där det är viktigt att vi har kontakt med allmänheten.

Herr talman! Jag tyckergott,herr Lennart Andersson, att vi kan erkänna att den fråga som senast diskuterades inte hade blivit så ingående debatterad om vi inte haft herrar Torwalds och Träffs motioner. Vi vet alla vilket enormt arbete herr Torwald lagt ned på just den här saken i utskottet. Jag tycker det hör till en rättvis beskrivning av herr Torwalds insatser, att erkänna detta. Jag vill ett ögonblick anknyta till det som utskottets ordförande inledningsvis sade när han redovisade att vi haft kontakter med ett stort antal organisationer som var intresserade av den här lagstiftningens utformning. Jag vill gärna säga att jag upplevt det som någonting utomordentligt positivt att vi fått tillfälle till detta meningsutbyte, och vi har nog i utskottet lärt oss mycket av det. Men jag skulle också vilja passa på att säga att det var utomordentligt värdefullt att justitiedepartementet ställde upp på ett så fint och trevligt sätt som man gjorde. Vi har haft en dialog inför utskottet som verkligen varit berikande, inte bara i detta ärende utan även i de andra som vi kommer att behandla. Det har visats en objektivitet och brist på egen prestige som fört ärendena framåt. Vi är verkligen mycket tacksamma för detta. Sedan skulle jag än en gång vilja understryka att det som skiljer majoritet och minoritet åt inte är olika uppfattning om hur rattfylleri skall bedömas utan mer onykterhetens inverkan i det här sammanhanget. Fru Nilsson i Sunne sade i sitt anförande att vi från majoriteten lagt nykterhetspolitiska aspekter på lagstiftningens utformning. Det är naturligtvis inte något förklenande uttalande från fru Nilssons sida, det förstår jag så väl, men jag skulle nog vilja säga att jag inte riktigt upplever det som nykterhetspolitiska aspekter utan fastmer som ett trafikpolitiskt övervägande. Vi vet av erfarenhet att en förare är en större säkerhetsrisk på vägarna när han är påverkad av alkohol eller något annat gift än när han är opåverkad.

Jag tycker det är grovt hänsynslöst att sätta sig vid ratten och köra bil när man är berusad; det må vara en eller två snapsar eller vad som helst annat. Detta har varit min inställning vid behandlingen av det här ärendet. Fru Nilsson sade själv att rattfylleri måste bekämpas på alla nivåer. Jag upplever detta som en sådan nivå där man måste bekämpa rattfylleri. Jag vill understryka vad herr Svanström sade, nämligen att kampen mot rattfylleriet via skadeståndsjämkning naturligtvis inte kan bedrivas på det sätt som reservanterna utmålar i sin reservation: jämkning får enligt vår uppfattning inte leda till orimliga konsekvenser för bilförarens framtid och för hans familj.

Här vill jag påminna om att det inte står i lagen att skadeståndet skall jämkas, det står att det kan jämkas. Vi lägger i domstolens hand att med bedömande av alla delar i ärendet ta hänsyn även till bilförarens ekonomiska situation och utforma jämkningen på rimligt sätt. Jag tror inte man behöver hysa några större bekymmer på den punkten. Reservanterna är bekymrade för att vi ändrar i en lagstiftning som är så ny och som man tidigare varit överens om. Men är det så farligt? Lagstiftningen har inte trätt i kraft än. Människor har inte hunnit behandlas på ett sätt före denna ändring som leder till att de kommer att behandlas på ett annat sätt efter denna ändring, utan vi får en enhetlig tillämpning från det att lagen träder i kraft. Ingen människas rätt träds för när, och då kan det inte vara så farligt att göra en ändring. En sådan här ändring är inte så unik som man har försökt göra gällande. Jag kunde på rak arm räkna upp tre eller fyra sådana situationer, t.o.m. ett fall där en nyantagen lag varit i kraft bara något halvår innan den ändrades. Det stora exemplet gäller jordabalken, där justitiedepartementet var inblandat. Vi tog ett beslut 1970, tror jag, och lagen skulle träda i kraft 1972, men så kom en stor tilläggsproposition 1971 därför att det under resans gång upptäcktes en del besvärligheter och onöjaktigheter i lagstiftningen som man var tvungen att rätta till. Skulle vi inte gjort detta bara därför att lagen var så nyantagen? Det faller på sin egen orimlighet att argumentera så. När vi behandlade den här skadeståndslagen beklagade somliga av oss att vi inte kunde behandla den nu aktuella lagen samtidigt. Hade vi gjort det, hade en olycka som denna inte inträffat. Den hade kanske inte heller inträffat om inte justitiedepartementet ansett sig böra ändra litet i de sakkunnigas förslag till skadeståndslag. Hade man lagt fram förslaget från de sakkunniga, hade vi i dag inte behövt gå in i skadeståndslagen. Herr talman! Jag vill med det sagda understryka att det egentligen är liten skillnad mellan reservanterna och majoriteten. På ett sätt är det tråkigt att den har behövt ta sig uttryck i olika lagtexter. Det gör skillnaden större mellan oss än vad den är. Vi är alldeles uppenbart helt ense om att alkohol inte passar samman med bilkörning.
Herr talman! Det sista vill jag helt instämma i. Skillnaden ligger i att vi inte tror på den preventiva effekten av jämkningen. Vi tror inte att någon avstår ifrån snapsen på hotellet därför att han skulle kunna råka ut för jämkat skadestånd när han tar bilen och kör därifrån. Han tror nämligen inte att han skall krocka och bli skadad. Däremot är han rädd för att eventuellt råka ut för en poliskontroll. Om inte detta avhåller vederbörande från att ta en snaps, tror vi inte heller att jämkningsreglerna skulle ha den effekten. Det är detta vi tvistar om. Vi anser att fördelen med en lag som sammanfaller med skadeståndsregler vi har i övrigt är påfallande.
Herr talman! Man kan ju tro vad som helst om vilka faktorer som avhåller folk från att dricka sprit. Fru Nilsson i Sunne har inget särskilt bevis för sitt påstående att den ena saken avhåller mer än den andra. Jag har inte heller något särskilt starkt bevis för att risken för att få ett jämkat skadestånd skulle avhålla någon från rattfylleri. Men fru Nilsson kan inte bevisa motsatsen — att jag har fel. Och eftersom ni själv håller med om att rattfylleri skall bekämpas på alla nivåer, säger jag: Detta är en av de nivåer där ni kan vara med om att bekämpa alkoholförtäring i samband med bilkörning.
Herr talman! Jag har vid detta betänkande ett särskilt yttrande och är inblandad i ett annat särskilt yttrande. Det första gäller det förhållandet att en biltjuv i dagens läge kommer att få ett oreducerat skadestånd. Det innebär givetvis social trygghet, och jag är fullt medveten om att alla skall ha social trygghet. Vad jag däremot tycker är obilligt och stridande mot det allmänna rättsmedvetenadet, såsom jag upplever det, är att den som stjäl en bil, krockar med den och skadas skall ha full ersättning och att den ersättningen skall betalas av bilägaren, dvs. det skall gå på bilägarens försäkring. Det verkar på något sätt stötande att en bilägare skall vara skyldig att betala försäkring inte bara för dem som är legitima förare och legitima passagerare utan även för den tjuv som tar hans bil. För att få så bred enighet i utskottet som möjligt har jag emellertid inte reserverat mig på denna punkt. Jag vill bara ge uttryck för att den här ordningen är stötande. Det andra yttrandet handlar om hur kostnaderna för sjukvården skall betalas. Det är herr Hörberg från mitt eget parti som har ansett att man borde utreda huruvida inte ”skadevållaren” bör ta alla konsekvenserna av en olycka. I dagens läge bestrids sjukvårdskostnaderna av landstingen. Dessa har ekonomiska bekymmer, det vet vi. Åtminstone i mitt eget län går ungefär 85 26 av hela budgeten till sjukvården, och inom sjukvården upptar trafikolyckorna en ganska väsentlig sektor. Herr Hörberg har i sin motion uppgivit att enligt 1970 års priser vållade trafikolyckorna sjukvården kostnader på 425 milj.kr.

Men jag vill säga att jag är öppen för tanken att en skadevållande också kan få delta i kostnaderna. Här har framförts alkoholpolitiska och trafikskadepolitiska synpunkter på denna fråga.

Jag tror att det också kan ha en preventiv effekt. Sedan är det alldeles självfallet att majoritetens grundsyn har varit att man så kraftigt som möjligt skall markera den tes som jag tror att vi alla är ense om, nämligen att alkohol och trafik inte hör samman.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
Herr talman! Låt mig bara helt kort kommentera det första avsnittet i herr Henmarks inlägg, som gällde det eventuellt stötande i att från försäkringen betala ut skadestånd till en som vållat skadan. Jag vill bara göra riksdagen uppmärksam på att trafikförsäkringsföreningen poängterat att det ur trafikförsäkringskollektivets synpunkt inte har någon som helst ekonomisk betydelse. Vi kan alltså inte ange ekonomiska hänsyn som skäl.
Herr talman! Jag lade inte heller någon större vikt vid de ekonomiska synpunkterna, utan jag sade endast att det är stötande för rättsmedvetandet att en bilägare skall, så att säga, trafikförsäkra till full skadeståndsnivå den som stjäl hans bil.

Herr talman! Det finns ett antal frågor där de politiska partierna inte har låst sig i bestämda partiståndpunkter och där följaktligen också röstningar i riksdagen skär genom partigränserna. Sådana frågor är t.ex. religiösa frågor och nykterhetsfrågor. Då vi nu i dag behandlar en ny trafikskadelag finns i denna också invävd en nykterhetspolitisk fråga. Det är således bäddat för skilda meningar mellan dem som står på nykterhetsrörelsens linje och dem som företräder en i det hänseendet mer liberal linje. Det torde stå helt klart, att frågan om onykterhet i trafik inte alls är okontroversiell. Även människor som har en fördragsam inställning till alkoholbruk vänder sig bestämt mot kombinationen alkoholförtäring och framförande av motorfordon. Om sådana ändringar företas i gällande lagstiftning att denna destruktiva kombination indirekt gynnas i förhållande till nuläget kan det inte uteslutas att detta kommer att verka stötande på detta rättsmedvetande. Om man utgår från att lagar som berör många människor också bör vara förankrade i dessa människors allmänna rättsmedvetande, bör även någon form av ekonomisk prevention finnas kvar mot straffbar onyktherhet vid framförande av motorfordon på sådant sätt att det vållar andra människor skada. Utskottsmajoriteten, vilken jag stödjer, är av den meningen att en sådan sanktion bör finnas kvar. På den punkten går vi således mot propositionen. Skillnaden mellan utskottets förslag och reservanternas, som bygger på propositionen, är emellertid inte så stor då det gäller de sociala hänsynen. Det är ju domstol som jämkar ersättningen vid trafikskada, och det är inte så att domstolen skall jämka utan bara så att den kan göra det, om den finner skäl tala härför. Sociala hänsyn, särskilt då till anhöriga, kan alltid tas. Men alla som framför motorfordon med straffbar alkoholhalt i blodet tillhör inte låginkomsttagarna i samhället. Därför bör möjligheten att också sätta in ekonomiska sanktioner finnas, och den möjligheten bör kunna användas med omdöme och urskiljning av domstolarna. Det behöver inte alls, som sägs i reservationen 1, bli så att en ekonomisk sanktion slår blint och slumpmässigt utan hänsynstagande till förseelsens svårighetsgrad. Utskottet har ju inte heller i sitt ställningstagande gått särskilt långt, i varje fall inte så långt att straffbar onykterhet vid framförande av motorfordon jämställts med grov vårdslöshet. Hade så skett, hade frågan kunnat få en lagtekniskt mycket enklare lösning. Nu kan det emellertid antagas att i många fall grov vårdslöshet också sammanfaller med straffbar alkoholpåverkan. I sådana fall kan det ifrågasättas om det verkligen handlar om ett medvetet risktagande av det slag som reservanterna anför. I det fallet är verklighetsuppfattningen förvänd genom påverkan från alkohol. Herr talman! Man kan tveka inför hur man skall väga de sociala hänsynen, då det gäller ekonomiska sanktioner, mot straffbart onyktra motorfordonsförare. Men med den moderation som domstolarna har möjlighet göra vid tillämpningen har jag ansett mig kunna stödja utskottets linje i den här frågan och yrkar således för min del bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att herr Israelsson har sällat sig till de borgerliga i den här frågan. Jag vill poängtera att han också går emot det stora löntagarkollektivet, dvs. LO, TCO och SACO, som alla har tillstyrkt förslagen. TCO hälsar lagförslaget med stor tillfredsställelse och konstaterar bl.a., att den skadelidandes intresse är satt i centrum samt att ersättning utgår oavsett vem som har vållat skadan. SACO har angivit liknande synpunkter och anser, att ersättning för personskada skall utgå på rent objektiva grunder oavsett om föraren är presumtionsansvarig. Det här att beklaga att inte herr Israelsson har tagit intryck av dessa synpunkter vid remissbehandlingen.
Herr talman! Fru Nilsson i Sunne säger att jag gått samman med borgarna, och formellt är det väl riktigt. Men det kan i många fall också anföras samma argument beträffande regeringspartiet. Det har med borgerligt stöd genomfört många förslag här i riksdagen, som vi för vår del har gått emot. Det tycker jag alltså inte är något tungt vägande argument i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag vill inskränka mig till att rikta ett tack till lagutskottet för dess ställningstagande att på det sätt som har skett undanta tävlingsfordonen från trafikskadelagens tillämpning. Jag är också tacksam mot min partikamrat herr Torwald, som i tid observerade de svårigheter för motorsporten som propositionen innebar. Herr Torwalds motion och ytterligare den andra motionen bör således ha varit en tillgång för utskottet och utgjort grunden för utskottets ställningstagande. Att jag känner mig tacksam beror också på att jag från motororganisationer och enskilda hemma i Hälsingland fått brev och telefonsamtal och en del material som visat att man har varit bekymrad — och även förvånad och arg — över propositionens innehåll. Motorsporten har, inte minst i Hälsingland, en omfattande verksamhet: det finns många motorsportklubbar där man utfört ett mycket fint arbete. Jag har en världsmästare, Bengt Åberg, till granne, och även Arne Kring kommer från våra bygder. Dessa opinionsyttringar kom på ett relativt sent stadium. Jag finner det egendomligt och är förvånad över att motororganisationerna inte getts möjlighet att avge remissvar i större omfattning än som har skett. Det måste vara ett ovillkorligt krav att berörda organisationer vilkas verksamhet är föremål för utredning och lagstiftning får tillfälle att avge yttrande. Det måste ingå i vårt demokratiska system att berörda organisationer får ge sina synpunkter till känna. Nu har lagutskottet gett dem möjlighet till detta, men det borde ju ha skett redan före propositionsskrivandet. Med den inblick jag fått i dessa frågor hemma i Hälsingland har jag fått klart för mig att motorsporten har en stor social betydelse, som jag vill understryka. Skyddet för tredje man vid motortävlingar måste vara fullgott, och förarna av tävlingsfordonen måste också ha ett fullgott försäkringsskydd. Jag ansluter mig helt till utskottets synpunkter på dessa frågor och jag vill således än en gång tacka utskottet. Jag yrkar bifall till betänkandet.

Herr talman! En stark opinion finns i dag i samhället för en liberalisering av de straffrättsliga påföljderna vid rattfylleri och rattonykterhet. Det är uppenbart att ett fängelsestraff har en mycket liten förebyggande effekt då det gäller alkoholförtäring i samband med bilkörning. De borgerliga ledamöterna i utskottet vill skärpa de civilrättsliga påföljderna för rattfylleri och rattonykterhet. De anser att en ekonomisk sanktion kommer att ha förebyggande effekt.

Dessutom skulle brott och straff komma att ligga ändå längre ifrån varandra i tiden än den straffrättsliga påföljden. Vi vet alla att ett brott och påföljden på det bör ligga så nära varandra som möjligt i tiden för att få den psykologiska effekt som gör att den blir förebyggande och effektiv. I debatten har man när det gäller liberaliseringen av den straffrättsliga påföljden ansett att den rattfulle har alkoholproblem och behöver vård i stället för fängelsestraff. I undersökningar som gjorts har det visat sig att av de rattfyllerister som har en alkoholkoncentration av mer än 1,5 promille i blod och 2,5 promille i urin redan två tredjedelar är kända av nykterhetsvårdande organ. Detta betyder att de har onormala alkoholvanor och är alkoholproblematiker. Av dem som har en alkoholkoncentration av 1 promille i blod och 2 promille i urin är hälften kända av nykterhetsvårdande organ. Det är många unga människor bland rattfylleristerna, och det har visat sig att de konsumerar stora mängder alkohol under kort tid. Fortsätter de med denna kraftiga alkoholkonsumtion, är de mycket snart alkoholproblematiker. De för nykterhetsorganen okända rattfylleristerna är ofta sådana människor som är i psykisk obalans t.ex. efter en skilsmässa eller därför att de blivit utslagna på arbetsplatsen genom rationaliseringar. För att döva sin ångest och oro tar de alkohol och visar sedan upp ett för dem Nr 44 onormalt beteende genom att sätta sig bakom ratten. Skall man då utöver de straffrättsliga påföljderna ytterligare straffa dessa människor, som har problem med sig själva och med sitt sociala liv och som genom en bilolycka blivit skadade och behöver både psykisk och fysisk rehabilitering, Trafikskadelag genom att ej ge dem full trafikskadeersättning?

Vad är skillnaden mellan det fall som vi anser vara jämkningsgrundande och det som ni själv accepterar som jämkningsgrund? Det skulle vi gärna vilja veta här i kammaren.
Herr talman! Jag ber fru Hjalmarsson uppmärksamma s. 29 i utskottets betänkande. Där står det: ”Utskottet har därför kommit till den uppfattningen att i varje fall straffbart alkoholpåverkade förare bör i någon form särbehandlas när det gäller rätten till ersättning vid personskada. 25 Att en sådan bedömning torde omfattas av en bred opinion framgår bl.a. av att vid en SIFO-undersökning 71 procent av de svarande ansett förslaget att inte undanta den som kör onyktert m.m. från rätten till ersättning vara ett dåligt förslag.

Men förvisso kan körkortsindragningen också bli en ekonomisk sanktion för många som är beroende av innehav av körkort. Jag vill till sist, herr talman, understryka att värdet av denna jämk-- ningsmöjlighet ur preventiv synpunkt självfallet ökar om den blir särskilt uppmärksammad i körkortsutbildningen och i den allmänna informationsverksamheten.
Herr talman! Jag ber att få tacka för den eloge som fru Hjalmarsson gav folkpartiet. Det är alldeles riktigt att vi har kämpat hårt för de utstötta, för att omgärda dem med en mur av trygghet. I den kampen är vi alltjämt lika energiska som förut. Men jag trodde inte att hon ville påminna om den inkonsekvens som faktiskt reservationen innebär. Om en person har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller om uppsåt förelegat, då talar man inte om den sociala tryggheten. Det är ju brott som medför längre frihetsstraff. Men så fort som alkohol kommer med i bilden talas det om att man skall vara litet mer eftergiven och mjuk. Jag tycker att det är en väldig inkonsekvens. Jag hade inte tänkt påminna om det, men fru Hjalmarssons inhopp här tvingar fram att jag påtalar denna inkonsekvens. Vi vill ha trygghet, men vi vill att den skall skapas på annat sätt än genom att man ger efter i fråga om principen att alkohol och trafik icke hör samman.
Herr talman! Till herrar Lidgard och Henmark vill jag säga att vi i vår reservation har sagt att det råder en viss tveksamhet i fråga om jämkning vid grov vårdslöshet i trafik. Men ett enhälligt utskott har redan tagit skadeståndslagen, och vi kan därför inte gå emot den. Att vi sedan fortfarande håller fast beträffande vårdslösheten och anser att rattonyktra ej skall inlemmas där beror ju på att dessa är människor med alkoholproblem, människor med psykiska problem. Man måste i första hand se till att de får vård och inte ekonomiska sanktioner. Till herr Svanström vill jag säga: Hur kan man tro att en ekonomisk sanktion skall få en preventiv effekt när inte fängelsestraff har fått det? Fängelsestraffet är ändå socialt oacceptabelt, medan en reduktion av en ersättning aldrig kommer att bli socialt oacceptabel. Därför har en sådan reduktion sannolikt ingen som helst preventiv effekt.
Herr talman! Alla rattfyllerister är väl inte alkoholskadade eller i behov av rehabilitering, fru Hjalmarsson. Det finns en hel del rattfyllerister på slarv så att säga, och det är dem som jag har tänkt på. Jag tror inte att medvetandet om att skadeståndet kan jämkas har någon större betydelse i det enskilda fallet när man sätter sig vid ratten. Men riksdagens markering av att man inte gillar alkohol vid ratten har en fostrande verkan på längre sikt och den preventiva effekten tror jag på.
Herr talman! Beträffande skadeståndslagen har jag förut redogjort för utskottets tidigare skrivning i det sammanhanget. Jag minns inte om fru Hjalmarsson var med om den eller ej, men i varje fall signalerade vi i våras möjligheten av att en förändring skulle företas. När det gäller att tro eller inte tro på den preventiva verkan av olika ingrepp från samhällets sida, så vet jag från ett helt annat verksamhetsområde att fängelsestraffet som sådant inte alltid har någon särskilt preventiv verkan. Jag har heller icke på något sätt pläderat för en hårdare behandling av alkoholpåverkade eller — som fru Hjalmarsson vill göra det till — alkoholskadade bilförare. Men jag tror ändå att de ekonomiska sanktionerna har en betydande preventiv verkan. Här står alltså, herr talman, den ena åsikten mot den andra, och ingen kan väl bevisa att den ena eller den andra har helt rätt eller fel.

Herr talman! Jag skall gå ganska snabbt förbi utskottets behandling av tävlingsfordonen. Jag kan heller inte berömma mig av att vara i världsmästares omedelbara närhet, men jag vill stryka under det erkännande som bl.a. herr Torwald gav uttryck år i sitt inlägg — en mening som utskottet i sak delar och som också fru Jonäng säger sig ha kommit fram till. å De motioner som lett till utskottets enhälliga ståndpunkt när det gäller tävlingsfordonen har medfört en förändring och en förbättring av propositionsförslaget. Jag vill bara till Lennart Andersson säga att jag tycker att han ödslar väl mycket energi på att nyansera de opinionsbildande insatser som motorungdomen har gjort. Jag tror ändå det är riktigt att konstatera det positiva i att de här spontana meningsyttringarna har kommit och medverkat till en bättre lag än om propositionen hade antagits oförändrad. En av huvudpunkterna i lagutskottets betänkande nr 3 är jämkningen vid personskada. Hela utskottsbetänkandet bygger ju på den proposition som lades fram med anledning av trafikskadeutredningens betänkande. — Redan mot utredningen riktades mycket stark kritik, inte minst från motororganisationerna. Jag tänker på KAK, Motormännens riksförbund och MHF, som gick till hård attack mot väsentliga avsnitt i utredningens betänkande. I förhållande till utredningens förslag innehåller propositionen flera förbättringar. Bl. a. ges det regressmöjlighet mellan olika försäkringsbolag, och vissa uttalanden görs om att bonusbestämmelsen skall vara kvar, låt vara att det är ganska vagt uttryckt. Däremot sker det en uppluckring av samhällets möjlighet till korrigering mot rattfyllerister, biltjuvar och körkortslösa förare. Vi kan säga att om propositionen skulle antas i oförändrat skick kan den medverka till en sämre trafiksäkerhet. Det måste anses mycket betänkligt att man inte ser lika allvarligt som tidigare på trafikonykterheten, trots att den numera förefaller att vara av mycket stor omfattning. Det ger bl.a. de nu införda alkotesten besked om. Trots att det finns en bred opinion som har en positiv inställning till att samhället ser allvarligt på trafikonykterhetsbrotten förbigår propositionen detta. Statsrådet Lidbom säger att man inte tror att undantagsregler i försäkringshänseende för de rattonyktra förarna skulle ha någon som helst effekt ur preventiv synpunkt, och därför underkänner han sådana motiv — detta utan att på något som helst sätt försöka styrka sin ståndpunkt. Flera motioner riktar också stark kritik mot bl.a. den delen av propositionen. I flerpartimotionen 1975/76:25 säger vi att det är otillfredsställande att man inte skall kunna jämka i ersättningar när det är fråga om rattonyktra, biltjuvar och körkortslösa. Vi menar att det inte kan vara rätt att ersättningar till rattfyllerister skall drabba lojala försäkringstagare. Det är en uppfattning som ligger i linje med vad t.ex. statens trafiksäkerhetsverk framhåller och vad justitiekanslern och Försäkringsjuridiska föreningen anser. Vi motionärer säger att vi inte har övertygats av statsrådets summariska uttalande om att undantagsregler i försäkringshänseende för de illegala förarna inte skulle ha någon som helst preventiv effekt när det gäller trafiksäkerhet. På två samhällsområden har ett nyktert uppträdande ansetts särskilt viktigt: i arbetslivet och inom trafiken. Alkoholpolitiska utredningen, APU, har också uppställt detta som ett delmål. Jag tror också att vi här i denna kammare är ganska eniga om ett sådant mål. När det gäller arbetslivet finns det ett förbehåll beträffande ersättning vid personskada. Det har stadgats i ett avtal mellan LO och SAF i den s.k. trygghetsförsäkringen från 1974. Det gäller samtliga arbetstagare i landet som omfattas av kollektivavtal, där parterna är medlemmar av LO och SAF. Och motsvarande gäller numera också de anställda i statlig och kommunal tjänst. I trygghetsförsäkringen finns alltså det förbehållet att ersättning inte utgår när skadan föranleds av alkoholpåverkan. Det är ganska anmärkningsvärt att statsrådet helt har förbigått denna avvikelse, trots att flera remissinstanser har påpekat denna egendomliga skevhet mellan trafik Nr 44 försäkring och trygghetsförsäkring. Om propositionen bifalls, innebär det Fredagen den att den rattfulle som drabbas av personskada premieras framför den ska — 12 december 1975 dade jobbaren genom att rattfylleristen wröver socialförsäkringens grundskydd får skadeersättning enligt den högsta skadeståndsnivån. Trafikskadelag Utskottet ansluter sig i denna del till vad vi motionärer har invänt — m.m. mot propositionens förslag och säger att i kampen mot denna typ av brottslighet kan inte den ena lagen behandla de straffrättsliga sanktionerna och en annan lag de ekonomiska påföljderna i ett försäkringssystem. I stället säger utskottet att man måste ta alla medel i anspråk som kan tjäna trafiknykterhetens intressen, oavsett om de faller inom straffrättens, skadeståndsrättens eller försäkringsrättens område. Och man säger sig ha stöd av justitiekanslern i den frågan. Fru Hjalmarsson tyckte att utskottet är reaktionärt, och det får stå för hennes räkning. Men det intressanta är att de socialdemokratiska reservanterna också är beredda att medge reaktioner, även om de inte förespråkar precis samma metoder. I reservationen sägs att man inte bör ta för stor hänsyn till trygghetsförsäkringen, eftersom den har tillkommit genom avtal mellan arbetsmarknadens parter och därför är en kompromiss mellan olika ståndpunkter. Till detta kan sägas: Skulle det vara felaktigt om man tog hänsyn till olika ståndpunkter i avgörandet av en för stora medborgargrupper väsentlig fråga? Tvärtom är det väl rimligt att olika ståndpunkter vägs in, när frågor av denna art skall behandlas. Att det finns sådana här undantagsregler på arbetslivets område när det gäller onykterheten måste närmast vara ett skäl för att de också finns på trafikskadeområdet, inte ett skäl emot. Dessutom kan tilläggas att även om vi saknade sådana här undantagsregler i arbetslivet — vilket fru Nilsson i Sunne trodde kommer att bli fallet i framtiden — så är det ändå väsentligt att dylika regler finns på trafikens område, där en rattonykter förare på ett helt annat sätt utgör en fara för sina medmänniskor. Och att vi skall försöka hålla antalet trafikskador och trafikolyckor nere är vi väl alla ense om. Många och svåra skador vållas ju genom att rattfyllerister uppträder på våra vägar, trots att de är förbjudna att delta i motortrafiken. Hur kan det då gå ihop att vi å ena sidan hotar sådana förare med frihetsstraff och samtidigt, å andra sidan, utformar den obligatoriska trafikförsäkringen så att man säger till samma förare: Men för all del, om ni genom illegal körning skulle råka vålla någon personskada, så skall staten se till att ni genom bilförsäkringstagarnas premier ersätts enligt högsta skadeståndsnivå? Ersättningen skall alltså inte ske på statens bekostnad — då skulle vi alla solidariskt bära kostnaderna — utan på bilförsäkringskollektivets bekostnad. Det går knappast ihop lagstiftningsmässigt, och det stämmer definitivt inte med den allmänna rättskänslan. I Det är riktigt att ta ansvar för dem som blir skadade. Men det är inte heller något fel att med olika medel söka hålla dem som löper stor risk att råka ut för olyckor borta från motortrafiken. I den mån man 29 ådrar sig skador t.ex. genom rattonykterhet har man det socialförsäkringsskydd som gäller för alla medborgare vid olycksfall. Utskottet har sålunda stannat för att enbart tillåta jämkning vid trafikonykterhet, medan man följt propositionens linje när det gäller biltjuvarna och de körkortslösa. För egen del vill jag göra anmärkningen — den återfinns också i särskilt yttrande till betänkandet — att det inte är bra att man inte låter jämkningen omfatta också biltjuvarna. Ett exempel kan belysa detta: En bilägare har sin bil inlåst i garaget. En inbrottstjuv bryter sig in och stjäl bilen. Han kör av vägen och skadar sig. Då skall bilägaren betala hans skador genom sin bilförsäkring. Det är inget tvivel om att en sådan regel kommer i konflikt med den allmänna rättskänslan. Det har styrkts av opinionsundersökningar. Därför hade det funnits anledning för utskottet att också låta den gruppen omfattas av jämkningsregeln, såsom vi föreslår i motionen. När det gäller jämkningsförfarandet nöjer sig utskottet emellertid med de trafikonyktra, och det är också den viktigaste gruppen i detta sammanhang. Man säger att man vill ge utrymme för ett hänsynstagande till de sociala trygghetssynpunkterna, och det är en helt riktig ståndpunkt — jag vill understryka det. Utskottet slår vidare fast att den föreslagna jämkningsregeln är fakultativ; det ger alltså domstolarna möjlighet att ta stor hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Därmed faller reservanternas invändning att det skulle finnas starka sociala skäl mot utskottets förslag. Genom den utformning lagtexten får enligt utskottets förslag eftersätts inte den rattonyktra förarens sociala trygghet. Utskottet påpekar också den logiska kullerbytta som statsrådet Lidbom gör då han säger sig inte tillåta jämkning vid trafikonykterhet och sedan åberopar samma skäl för att tillåta jämkning vid grov vårdslöshet — det har också tidigare påtalats vid replikskiftena i dag. Man frågar sig: Vart tog statsrådets sociala patos vägen i det senare fallet? Bara ett par ord om propositionens hänvisning till den norska och finska lagstiftningen, eftersom den inte berörts här tidigare i diskussionen. Det sägs i propositionen att våra grannländer infört trafikskadelagar av väsentligen samma innebörd som de lagförslag statsrådet Lidbom lagt fram. Enligt den norska lagen stadgas regressrätt bl.a. mot alkoholpåverkade förare, även om inte egentlig berusning förelegat och oavsett om påverkan varit stark eller ringa. Detsamma gäller om man brottsligt tillgripit fordonet. Den finska lagen har likartade, preventivt inriktade regler, även om den inte på alla punkter är lika sträng som den norska. Det finns enligt min uppfattning starka skäl för att grannländer om möjligt har likartad trafiklagstiftning. Det är inget tvivel om att utskottets förslag mycket mer överensstämmer med lagstiftningen på detta område i Norge och Finland. Det finns alla skäl att utforma samhällets trafikregler så att vi får en god trafiksäkerhet. Detta sker t.ex. genom att hålla tillbaka rattfylleriet. Därom är vi, som flera talare sagt, överens. Utskottet har redovisat många skäl för att man också på trafikskadelagens område skall ha regler som främjar en sådan trafiksäkerhet. Utskottet har tagit stor hänsyn till de sociala skäl som kan anföras, vilket bl.a. innebär att den skadelidandes, även den rattonyktres, situation blir klart bättre än den är enligt dagens lagstiftning. Det tycker jag är värt att notera. Utskottet har vidare framlagt ett förslag som bättre stämmer överens med den norska och finska lagstiftningen än förslaget i propositionen, Jag tror dessutom, herr talman, att det majoritetsförslag som nu presenterats har ett mycket starkt stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Därför ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 3.
Herr talman! En kort kommentar till herr Jonssons i Alingsås parallell när det gäller trygghetsförsäkringen. Som jag sade i mitt huvudanförande har trygghetsförsäkringen tillkommit genom ett avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det är inte felaktigt, herr Jonsson, att hänsyn tas till den ena parten. Men det är att märka att avtalet skrevs innan bestämmelserna i den nya skadeståndslagen tillkom, och löntagarorganisationerna hade alltså inte detta bakom ryggen. Nu har de tre stora löntagarorganisationerna ställt sig bakom propositionens förslag i dessa frågor, och därför finns det all anledning att förmoda att i en kommande förhandling trygghetsförsäkringen kommer att synkroniseras med de allmänna skadeståndsreglerna.
Herr talman! Jag vill slå fast att vi från socialdemokratisk sida naturligtvis kämpar för nykterhet i trafik och på arbetsplats. Men vi tror att det sociala trycket och preventiva åtgärder och icke en jämkning av medvållande är den rätta metoden. Sedan berörde herr Jonsson i Alingsås alkotesten och den försöksverksamhet som har pågått och sade att den klart har visat att många alkoholpåverkade människor är ute och kör. En sak ver vi: alkotesten har haft en klart hämmande effekt i fråga om alkoholförtäring i samband med bilkörning. De utvärderingar som har gjorts i försökslänen visar att endast 3 promille av alla dem som kör på vägarna har druckit alkohol. Sedan säger herr Jonsson att de ordentliga bilförarna inte skall behöva betala de rattonyktras trafikskador. Om herr Jonsson inte känner någon solidaritet med de rattonyktra kanske han kunde känna litet solidaritet med deras familjer. Som jag har sagt tidigare är de allra flesta rattonyktra alkoholproblematiker. Deras familjer har det svårt redan i dag, och de får det ännu svårare om de skall utsättas för ekonomisk sanktion. Folk partiet brukar ju tala om solidaritet. Visa då nu att det finns solidaritet även med dessa utslagna människor på det sociala planet och ge dem ej ekonomiska sanktioner.
Herr talman! Fru Nilsson i Sunne hänger upp sitt resonemang på att avtalet mellan arbetsmarknadens parter — det gäller också för statligt och kommunalt anställda, vilket fru Nilsson bör observera — hade tillkommit innan lagförslaget fanns. Detta är riktigt, men en spekulation i en förändring av ett avtal framöver kan knappast tas till intäkt för att vi skall ändra utskottsförslaget. Jag upplever deti stället positivt att man i ett avtal har vägt samman olika ståndpunkter och kommit fram till det avtal som nu gäller. Och varför hänvisar fru Nilsson inte till de remissinstanser som stöder utskottets tankegång i det förslag som nu presenteras för riksdagen? Fru Hjalmarsson upprepar att det råder stor enighet om att trafikonykterheten skall bekämpas. Men det är väl litet tomhänt att inte kunna presentera säkra ståndpunkter i fråga om hur den skall kunna hållas tillbaka, när man inte kan säga att de metoder som vi hittills har tillämpat varit negativa? Alkotesten har varit en utomordentligt god tillgång när det gällt ått visa att vi har alltför många rattonyktra i trafiken. Och så detta med solidariteten. Självfallet skall vi visa solidaritet med alla som råkar illa ut och behöver samhällets stöd och hjälp. Men fru Hjalmarsson är inte konsekvent; hon är inte beredd att ta hänsyn till familjerna till dem som har begått brott genom grov vårdslöshet. Om vi skall ge t.ex. rattfylleristerna speciella premieringar borde det väl varit rimligt att säga att vi alla solidariskt skall bära kostnaderna via skattsedeln och inte låta försäkringstagarna göra det.

Vi har i motionen 23 hemställt att trafikskadelagen skulle träda i kraft först då rutinmässiga utandningsprov för bilförare, s.k. alkotest, blivit riksomfattande. I den diskussion som föregått propositionen har stor enighet rått om behovet av ändringar, främst när det gäller ersättning för personskador. Det har emellertid varit delade meningar huruvida undantaget för rätt till ersättning skall bibehållas när det gäller förare som gjort sig skyldiga till rattfylleri, rattonykterhet, olovlig körning etc. — det har även den här debatten visat. Man kan givetvis ha olika utgångspunkter för sitt ställningstagande i sådana fall. Vi har i vår motion hävdat att man inte får bortse från de förebyggande effekterna av sådana undantag. Om dessa undantag inte bibehålles måste andra åtgärder vidtas för att öka trafiksäkerheten och för att förebygga rattfylleri och rattonykterhet. Det utvidgade försök med s.k. alkotest som pågår har uppenbart haft — det har framgått av debatten — en god preventiv effekt. Vi tror att det, i samband med att man avskaffar undantagen för ersättning till onyktra förare, är nödvändigt att permanenta de rutinmässiga utandningsproven och att göra dem riksomfattande. Vi är medvetna om att det härför krävs ökade personalresurser. Kontrollerna behöver utökas, och det bör göras på de platser i närheten av näringsställen där man vet att sådana farligheter kan uppstå. Uppskattningsvis förekommer det omkring 1 miljon trafiknykterhetsbrott om året i vårt land. Det är skrämmande även med tanke på de risker som andra människor utsätts för. Som utskottet mycket riktigt anför har regeringen så sent som den 27 november i år beslutat att den här försöksverksamheten fr.o.m. den 1 januari 1976 skall omfatta hela riket. Sedan vår motion väcktes har såväl rikspolisstyrelsen som motororganisationerna krävt att alkotesten skall permanentas och bli riksomfattande. Vi har sålunda fått ett kraftfullt stöd för våra krav. Jag vill notera att utskottet förutsätter att det rutinmässiga tagandet av utandningsprov kommer att fortsätta även efter den sista juni 1976 då försöksperioden utlöper. Jag hälsar utskottets skrivning i denna fråga med tillfredsställelse. Jag har uppfattat den som en direkt beställning att alkotesterna skall lagstiftningsmässigt permanentas. Därmed har motionens anda och mening vunnit gehör. Det finns därför i dag ingen anledning att yrka bifall till vår motion, men vi kommer att följa utvecklingen på det här centrala området. Vi får ju i vår en, som jag hoppas, positiv nykterhetspolitisk debatt, som kommer att gälla dessa frågor i ett långsiktigt perspektiv.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt för att närmare kommentera det till lagutskottets betänkande nr 3 fogade särskilda yttrandet nr 2 rörande fördelning av sjukvårdskostnader m.m. Men innan dess vill jag helt kort instämma i de yttranden som framförts i debatten från utskottsmajoritetens sida. Jag må erkänna att jag blev ganska illa berörd när det gjordes gällande att de som stod för reservationen skulle vara reaktionära. Jag känner mig i varje fall inte reaktionär. Jag vet att man inte löser nykterhetsproblematiken genom en trafikskadelag, men en trafikskadelag kan i preventivt syfte medverka till en förbättring så till vida att den kan avhålla vissa personer från att använda alkohol i samband med bilkörning. Bara detta är ju ett led i en ökad trafiksäkerhet och en ökad nykterhet. Rent allmänt, herr talman, skulle jag vilja beklaga, att denna så viktiga trafikskadelag, som berör huvuddelen av det svenska folket, skall behöva beslutas under en så stark tidspress som det nu är fråga om. Detta är enligt min mening inte tillfredsställande. Vad jag däremot kan vitsorda är att utskottsbehandlingen varit ytterst grundlig med bl.a. hearing med försäkringsbolag, motororganisationer och motorsportens företrädare, vilka fått tillfälle att inför utskottet framföra sina synpunkter. I vad det gäller behandlingen i utskottet av föreliggande betänkande så har den skett med största möjliga noggrannhet och grundlighet. Detta skulle jag, herr talman, vilja ha sagt i sammanhanget. Så till det särskilda yttrandet. Utskottsbetänkandet behandlar jämväl en motion av herrar Hörberg och Jonsson i Alingsås där motionärerna hemställer om ändring i kommunallagarna så att kommun får rätt till differentierad avgiftsdebitering för sjukvård med hänsyn till att hela kostnaden för sjukvården, som har samband med vägtrafikolyckor, skall belastas av trafikförsäkringen. Motionärerna hänvisar till de betydande kostnader, som åvilar sjukvården, inte minst de kostnader som trafikolyckorna vållar. De hänvisar i sin motion till en av Landstingsförbundet gjord undersökning, där man kommit fram till att trafikolyckorna belastar sjukvårdskostnaderna i 1970 års priser med ca 425 milj.kr. årligen. Med hänsynstagande till detta — inte minst ur rättvisesynpunkt — anser motionärerna att det borde vara möjligt att låta trafikförsäkringen stå för de sjukpenningsoch sjukvårdskostnader samt pensionsutgifter som uppkommer till följd av trafikolycksfall. Motionärernas förslag innebär, som utskottet anför, en genomgripande ändring av hela det nuvarande socialförsäkringssystemet. Utskottet anser därför att underlag saknas att av regeringen begära förslag till en sådan ändring. Därmed avstyrks bifall till motionen. Utskottet vill dock i detta sammanhang hänvisa till att trafikpolitiska utredningen fått tilläggsdirektiv som innebär att det fortsatta utredningsarbetet rörande vägtrafikens kostnadsansvar skall ske inom den trafikpolitiska utredningens ram. Även om utredningen har att behandla en rad problem rörande vägtrafiken kommer knappast frågan om trafikförsäkringen även skall svara för den del av sjukvården och socialvården som är betingad av trafikolyckorna att bli föremål för utredningens överväganden. Jag anser, herr talman, att motionärerna berört ett väsentligt problemkomplex som kräver en mera ingående analys och utredning, eftersom det är fråga om ett nytänkande. Det torde vara ostridigt att trafikolyckorna medför betydande kostnader för vår hälsooch sjukvård, kostnader som borde täckas av de skadevållande, dvs. via trafikförsäkringen. Det är dock inte möjligt att utan en mera ingående utredning ta ställning till frågan om en utvidgning av den obligatoriska trafikförsäkringen, så att den skulle ikläda sig ersättning för sjukvård och socialkostnader. Det räcker inte med ett tyckande i denna fråga. Här måste till en ingående analys av frågan i hela dess vidd på grund av detta nytänkande när det gäller kostnadsansvaret. I vårt särskilda yttrande har vi velat markera och därmed ge till känna vår mening att vi inte är främmande för tanken att den obligatoriska sjukförsäkringen skall helt eller delvis svara för de kostnader som åvilar samhället för sjukvården vid trafikolyckorna. Men vi anser att ett sådant beslut måste grundas på en noggrann utredning innan ställningstagande kan ske. Jag vill, herr talman, anmäla att jag kommer att motionsvägen följa denna fråga fortsättningsvis.

Herr talman!

Ja, det är helt riktigt. Men det är en mycket väsentlig skillnad i det här fallet. Här har nämligen utskottsmajoriteten bytt fot. Man har intagit en annan principiell inställning än den man hade när vi enhälligt antog skadeståndslagen i våras. Skadeståndslagen bygger på principen att grund för jämkning skall vara uppsåt och grov vårdslöshet. Den principen var vi helt eniga om. Den föreliggande propositionen om trafikskadeersättning bygger på samma princip, att jämkningsmöjligheten skall finnas vid uppsåt och grov vårdslöshet. Som redan påpekats har vissa remissinstanser, bl.a. TCO, påpekat att det kanske skulle ha varit nödvändigt att ta bort detta med grov vårdslöshet.

Något annat skall enligt förslaget inte föranleda ändring i skadeståndslagen. Vi reservanter finner det märkligt att man bytt fot i denna viktiga principiella inställning sedan i våras. Det är det som vi har velat påpeka i vår reservation.
Herr talman!

Vi är nu i detta senare sammanhang. Jag kan inte se att vi har bytt fot, och även om vi skulle ha gjort det, vill jag säga till herr Hammarberg att jag tycker inte det är något fel att ändra sig, om man har blivit klokare.
Herr talman! Det var kanske inte nödvändigt att herr vice ordföranden i lagutskottet gick in i detta sena skede av debatten, eftersom reservationerna enligt min uppfattning har varit väl företrädda tidigare.

Jag vill alltså upprepa, herr talman, att vi redan har varit förutseende nog i utskottet att inse att det kunde bli nödvändigt att göra denna ändring. I det beslutet har även herr Hammarberg deltagit. Det är alltså från vår sida inte fråga om att byta fot.
Herr talman! Låt mig först till herr Svanström få säga att jag skall be att få avgöra själv om det är nödvändigt att jag går in i debatten. Det tycker jag inte herr Svanström skall mästra mig för. Visst kan jag hålla med herr Lidgard om att man kan byta fot av sakskäl, men jag har all anledning tycka att det är märkligt att byta fot i en viktig och betydelsefull social principfråga.